Herr talman! Jag håller med Ingvar Karlsson i Bengtsfors när det gäller en del av de argument som han nyss framförde mot det moderata förslaget om differentierade lönebidrag. Det gäller alltså enkelheten i hanteringen plus det som jag sade förut om rädslan hos de handikappade för att bli föremål för en meritvärdering som de, tror jag, inte skulle må särskilt bra av. Det är tyvärr inte så, att det är naturligt att se till en anpassning på arbetsplatsen ens i de fall man anställer handikappade med lönebidrag. Hela tiden fordras det en aktiv påverkan från arbetsförmedlingen och andra myndigheter för att någonting sådant skall komma till stånd. Dessutom fordras det ofta ekonomiskt stöd från arbetsmarknadsverket. Får jag sedan säga att jag i och för sig håller med Ingvar Karlsson om att det kan tyckas vara en låg andel handikappade som slussas ut från Samhällsföretag till den öppna arbetsmarknaden. Jag tror dock att man kanske måste se Samhällsföretag och utvecklingen av lönebidragen i ett sammanhang för att kunna få en riktig bedömning av det här. Vad som har hänt under de senaste åren är ju att vi mycket kraftigt har ökat antalet anställda med lönebidrag. Det har vi däremot inte gjort när det gäller Samhällsföretag. Vi har alltså så att säga gått in på ett tidigare stadium. Det är ofta så, att man när det gäller dem som får ett jobb inom Samhällsföretag dessförinnan väldigt noga har prövat möjligheterna att få till stånd en anställning på den öppna arbetsmarknaden, både med och utan lönebidrag. Därför är svårigheterna stora. Jag tror att det är riktigt att ha en sådan principuppläggning som vi har haft under de senaste åren. Framför allt är det således på lönebidragssidan som verksamheten skall expandera. Men det innebär också, tror jag — och det är ganska naturligt — att det blir ännu svårare att placera ut dem som arbetar inom Samhällsföretag på den öppna arbetsmarknaden. Det finns säkert också andra problem och hinder. Men jag vet att Samhällsföretag självt arbetar ganska mycket med dessa frågeställningar och på att försöka hitta nya infallsvinklar när det gäller den här verksamheten. I nästa interpellationssvar kommer en av de aktiviteterna att belysas närmare.
Herr talman! Jag kan konstatera att Anna-Greta Leijon inte svarade på min fråga om varför man inte kan ändra bestämmelserna, så att alla handikappade får tillgång till lönebidragsanställningar efter samma regler och oberoende av vem som är arbetsgivare. Den frågan får väl kvarstå. När det gäller det differentierade lönebidraget tycker jag att en eventuell rädsla för en meritvärdering utgör ett mycket dåligt skäl för att inte förbättra lönebidraget, så att fler kan behålla sitt arbete. Farhågorna är säkert överdrivna. Det borde vara möjligt att hitta lösningar så att sådana här situationer inte behövde uppstå. Det är självklart att arbetsförmedlingen bedriver en aktiv påverkan för att arbetsplatserna skall anpassas till de handikappade. Det hör ihop med lönebidraget, som jag tidigare påpekade. En annan sak som behöver aktivt påverkas är arbetsförmedlingens information om lönebidrag. Det är säkert väldigt många små företagare som inte vet vad lönebidrag är — de har aldrig hört talas om det. De vet inte att de med hjälp av lönebidrag kan anställa arbetshandikappade, som kan bli mycket duktiga, finna sig till rätta och begränsa sitt handikapp. Jag har frågat flera stycken, och det är få som känner till lönebidraget. På detta område finns det mycket att göra för arbetsförmedlingarna, och det säger de också själva. handikappade att få arbete på den öppna

Herr talman! Barbro Sandberg har frågat socialministern om hon är beredd att ändra riktlinjerna för försöksverksamheten med inbyggda verkstäder inom Samhällsföretagsgruppen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. Bakgrunden till Barbro Sandbergs fråga är att hon anser att de mindre företagen hindras att anställa arbetshandikappade på grund av Samhällsföretags bestämmelser att det måste finnas minst fem arbetshandikappade i en inbyggd verkstad. Samhällsföretag har riktlinjer för sin försöksverksamhet med inbyggda verkstäder. Normalt innebär inbyggda verkstäder att arbetshandikappade anställda i Samhällsföretagsgruppen har sitt arbete förlagt till andra företags lokaler och att de arbetshandikappade deltar i det företagets produktion. Genom avtal mellan berörd regional stiftelse och det företag där arbetet görs, får Samhällsföretag betalt för det arbete som de arbetshandikappade utför. Formen inbyggda verkstäder har satts i gång av Samhällsföretag som ett medel att fullgöra de uppgifter riksdag och regering har ålagt företagsgruppen. Inbyggda verkstäder är således inte författningsreglerade. Verksamheten skall därför bedömas gentemot de mål som gäller för företagsgruppen. Som Barbro Sandberg framhåller har Samhällsföretag beslutat att inte ingå samarbetsavtal om inbyggda verkstäder om gruppen är färre än fem arbetshandikappade. Skälen för detta är följande. Samarbetet innebär oftast att de arbetshandikappade är anställda av Samhällsföretag, som har ansvar som arbetsgivare för dem men dessutom ansvar för att de särskilda sociala mål som gäller för arbetshandikappade i Samhällsföretagsgruppen förverkligas. Det kan gälla olika insatser för t.ex. rehabilitering, teknisk anpassning, företagshälsovård och utbildning. Vidare har Samhällsföretag ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de ekonomiska mål statsmakterna lagt fast för verksamheten. Samhällsföretag har gjort den bedömningen att de inte kan ansvara för arbetsledning och tillsyn om det är mindre än fem arbetshandikappade i gruppen. Även om det vore möjligt rent praktiskt, skulle verksamheten då inte kunna bedrivas inom givna ekonomiska ramar. Det är således omsorgen om de arbetshandikappade tillsammans med ekonomiska bedömningar som gör att Samhällsföretag har inriktat försöksverksamheten på grupper om minst fem arbetshandikappade. Skulle inbyggda verkstäder enligt Samhällsföretags modell bedrivas i mindre grupper eller med enstaka arbetshandikappade skulle verksamheten således knappast kunna förenas med de sociala och ekonomiska mål som har lagts fast för företagsgruppen. Jag vill i sammanhanget erinra om de omfattande möjligheter som finns att via lönebidrag stödja enskilda arbetshandikappades arbete utanför Samhällsföretag i både små och stora företag.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Att ha ett meningsfullt arbete är för de flesta av oss en självklarhet. Att stå utanför den gemenskapen kan ibland bli till en tragedi, framför allt om orsaken till arbetslösheten är någon form av arbetshandikapp. Att förtidspensionera, i synnerhet yngre människor, är slöseri med mänskliga resurser. Samhällsföretagsgruppen har till uppgift att ge människor med handikapp arbete när inga andra alternativ finns. Jag ser därför positivt på försöksverksamheten med inbyggda verkstäder. Den ger de handikappade möjlighet att få arbete ute på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns också riktlinjer för hur det här samarbetet mellan Samhällsföretag och de enskilda företagen skall gå till.

De småföretagare som erbjuder sig att anställa arbetshandikappade har ofta ett personligt intresse och engagemang, som gör att de tillsammans med sin personal på ett naturligare sätt än större företag tar hand om den handikappade. Den handikappade kommer in i en arbetsgemenskap som kanske kan utvecklas till personlig vänskap även på fritiden. Jag är således helt övertygad om att de sociala mål som Samhällsföretag har för sin verksamhet för arbetshandikappade till fullo kan förverkligas i samarbetet med ett litet företag. Likaså är det självklart att Samhällsföretags Övriga insatser för t.ex. rehabilitering, teknisk anpassning osv. skall tillgodoses. Jag känner också till att det finns olika typer av lönebidrag för att stödja arbetshandikappade, men det är först när de möjligheterna är uttömda som de här åtgärderna sätts in. Dessutom, som väl statsrådet redan känner till, är de här möjligheterna också begränsade av ekonomiska skäl. Folkpartiet har krävt att ramen för lönebidrag skall utökas. Det gjorde vi nu senast i en motion den 20 november, där vi stöder AMS förslag. Herr talman! Jag tycker inte att jag fått tillräckligt goda skäl av statsrådet för att inte försöksverksamheten också kan få ske i mindre företag. När man nu håller på med en försöksverksamhet tycker jag att det vore naturligt att också ta med några småföretagare. Det finns handikappade som skulle må bättre av att få vara ”ensamma” bland friska arbetskamrater, och jag kan inte inse att det skulle strida mot Samhällsföretags sociala mål. Jag vill därför fråga statsrådet: Är det möjligt att utöka försöksverksamheten till att omfatta åtminstone några mindre arbetsplatser? Det kan ju vara värdefullt vid en framtida utvärdering av försöksverksamheten att kunna göra jämförelser.

Herr talman! Det var i budgetpropositionen i januari i år som vi tog upp frågan om inbyggda verkstäder. Regeringen puffade då för den verksamheten och tyckte att Samhällsföretag skulle sätta litet ny fart på den här i och för sig även tidigare förekommande och ganska hårt kritiserade verksamheten. Jag är alltså i grunden positiv till den här verksamheten. Det är naturligt att Samhällsföretag måste sköta denna verksamhet inom de ekonomiska ramar som riksdagen har angett och med uppfyllande av de sociala mål som Samhällsföretag har ålagts att följa. Det är alltså inte regeringen eller arbetsmarknadsdepartementet eller jag som har bestämt dessa riktlinjer, utan det är Samhällsföretags egen bedömning av hur verksamheten med inbyggda verkstäder skall fungera för att de sociala målen skall kunna uppfyllas. Jag anser att man i Samhällsföretag är bäst skickade att göra dessa bedömningar och bestämma hur dessa ärenden skall hanteras. Vi skall inte centraldirigera verksamhet av det här slaget, och det skulle krävas om man följde Barbro Sandbergs förslag. Verksamheten hade i juli månad i år en omfattning som i och för sig var relativt begränsad men som ändå har vuxit under senare tid. Ungefär 220 personer arbetade i fem inbyggda verkstäder. Samhällsföretag har fört många diskussioner med olika samarbetspartner, inte minst med småföretag. Men det är ofta så — tyvärr, kan man säga — att dessa diskussioner inte leder fram till en praktisk överenskommelse. Man har svårt att komma överens om ersättningsnivån och om arbetsgivaransvaret för dem som redan är anställda. Det är nämligen inte så sällan enskilda företagare tycker att de redan har tillräckligt många arbetshandikappade på sin arbetsplats, och om det blir en inbyggd verkstad vill de föra över personer som redan är anställda till den inbyggda verkstaden. Samhällsföretag har naturligtvis motsatt uppgift, nämligen att se till att arbetslösa arbetshandikappade får ett arbete. Det har också varit svårt att klara en del av de långsiktiga garantier som måste finnas. Som Barbro Sandberg själv sade skall det inte handla om tillfälliga arbetstoppar. Samhällsföretag har alltså visat mycket god vilja genom att föra diskussioner både med småföretag enskilt och med småföretagens olika organisationer, och det kommer de att fortsätta med såvitt jag är underrättad. De planerar själva en utvidgning av verksamheten. Men förutsättningen är att den kan genomföras på ett sådant sätt att de sociala målen uppfylls. Samhällsföretag har gjort den bedömningen att man behöver en grupp på fem personer för att klara detta mål och de ekonomiska mål som riksdagen ålagt Samhällsföretag. Jag anser inte att jag själv är bättre skickad än Samhällsföretag att styra den verksamheten.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt resonemanget om de ekonomiska nackdelarna. Om jag är riktigt underrättad får Samhällsföretag 130 90 av lönekostnaden för sina anställda. Skickar man ut dem till ett enskilt företag utgår jag från att det företaget får bara 100 96. Tillsynen och den eventuella arbetsledningen får Samhällsföretag gott och väl täckning för. Dessutom tror jag att det lilla företaget kan sköta arbetsledningen lika bra som Samhällsföretag. Jag förstår inte heller resonemanget om centralstyrning. Samhällsföretag finns ju ute i de olika småorterna. I min hemtrakt heter det Uppsam, och där har man varit positiv till mitt förslag. Jag har också talat med småföretagare som säger att de visst kan ta emot handikappade, men inte fem stycken. Man kan tänka sig ta emot en, och då är det högst sannolikt att den ende handikappade kommer utifrån och att man inte gör en omplacering inom företaget. Jag tror inte alls att det behöver bli någon centraldirigering härvidlag. När man skyller på de sociala målen tycker jag att det är att nedvärdera de enskilda företagarna. Jag tror att de väl så bra som Samhällsföretag kan uppfylla de sociala målen.
Herr talman! I det sista fallet passar det alldeles utmärkt att man uppfyller de sociala målen genom att anställa personer med lönebidrag. Sedan vill jag säga att procentandelen inte längre är 130 26. Vi har pressat ner den, och för innevarande budgetår ligger den på 120 26. Meni detta skall rymmas mycket av annan verksamhet. Det är självklart att det handlar om en centralisering och toppstyrning, om man kräver att regeringen och riksdagen skall dra upp riktlinjerna och inte Samhällsföretag självt. Vi har ansett att Samhällsföretag är bättre lämpat att fatta beslut om riktlinjerna för försöksverksamheten än riksdagen och regeringen. Sedan är det naturligt att Samhällsföretag fastställer riktlinjerna i samarbete mellan dem inom den egna organisationen som arbetar lokalt och ute på fältet och dem som arbetar centralt. Där måste riktlinjerna kunna diskuteras, och där måste de kunna förändras, om man finner att verksamheten inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Jag förutsätter att Samhällsföretag arbetar på det sättet.
Herr talman! Som jag tidigare sade är lönebidrag uteslutet i de fall jag har tagit upp. Där går det inte att placera handikappade med lönebidrag. Jag kan tänka mig att regeringen till Samhällsföretag kan uttala en viljeinriktning, om man nu inte kan ändra Samhällsföretags beslut härvidlag. Jag vidhåller alltså att man faktiskt borde försöka få till stånd en ändring för att kunna göra jämförelser när verksamheten skall utvärderas.

Herr talman! Nic Grönvall har frågat mig om jag är beredd att företa åtgärder som innebär att ordalydelsen av 3 § i lagen om vinstdelningsskatt utformas så, att en justering av lagervärde, som företas utan avsikt att förändra företagets beskattningsbara inkomst, inte träffas av paragrafens justeringsregel. Frågan ställs mot bakgrund av att en överföring av ett lager mellan två koncernföretag kan leda till att de båda koncernföretagens vinstdelningsunderlag ändras. Nic Grönvall har vidare frågat mig om jag anser det vara en rimlig princip att statens beskattningsrätt använts för att beskatta dem som inte kan betala sina egna kostnader. Han synes i den delen syfta på att det kan inträffa att ett företag som redovisar ett underskott i sin resultaträkning får betala vinstdelningsskatt. I ett frågesvar i kammaren den 14 november meddelade jag att en översyn av vinstdelningsskatten skall göras inom finansdepartementet. En promemoria i ämnet kommer att remitteras under våren 1986. I promemorian kommer bl.a. de frågor som Nic Grönvall tagit upp att behandlas.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag vill gärna uttala ett beklagande av att finansministern fått uppleva dålig koordination mellan moderata riksdagsmäns frågor och interpellationer. Det kan ju vara litet tröttsamt att komma hit och diskutera samma ämne ideligen. Men det är väl konsekvensen av att lagen om vinstdelningsskatt är en dålig lag. Förutom att den politiskt är mycket omtvistad och kritiserad är den en dålig prestation av finansdepartementet. Vi vet att vinstdelningsgruppens arbete inte blev föremål för ordentlig utredning, utan lagförslaget lades fram i stor brådska för att man hade så bråttom att få igenom löntagarfondsbeslutet. Jag beklagar alltså att det blivit så här, men jag ser det närmast som konsekvensen av att lagstiftningen är som den är. Den fråga som jag tagit upp är en angelägen fråga. Det förhållande jag har pekat på motverkar i hög grad en sund utveckling av svenskt näringsliv. Det handlar alltså om att företag vill genomföra organisatoriska förändringar som är betydelsefulla och som skulle innebära en förstärkning eller utveckling av företagen. Här har lagens otydlighet en direkt återhållande effekt eller ännu värre — den gör att företagen söker andra lösningar, som är mindre rationella, och som i hela vårt tänkande bygger in ett fortsatt behov av att anpassa sunt handlande till existerande och otydlig skattelagstiftning. Jag vet från mina studier i ämnet att det finns en stor svensk koncern som har redovisat sina problem för regeringen. Man talar där om att man när det gäller betydande belopp är osäker om lagens innehåll. Jag skulle kunna säga, finansministern, att denna fråga är enkel att besvara på ett sätt som ger ett verkligt besked och inte utgör en sådan undanflykt som dagens svar. Jag skulle vilja substantiera den ståndpunkten för att se om jag därmed kan provocera finansministern till en verklig debatt i sakfrågan. Vinstdelningsskatten bygger på att man utgår från ett företags beskattningsbara inkomst. Med tanke på protokollet och för debattens skull vill jag citera 3 § i lagen om vinstdelningsskatt: listan som sedan följer i3 § redovisar man förändringar av lagerreserven. För att inte förbruka tid genom att läsa för mycket innantill vill jag emellertid citera texten i proposition 1983/84:50 på s. 88-89: ”Som framhållits i det föregående bör utgångspunkten för beräkning av vinstdelningsskatten vara företagets verkliga vinst. Skattens storlek bör därför i princip inte påverkas av bokslutsdispositioner. Har dessa minskat den statligt beskattningsbara inkomsten bör avdraget återföras. Har de ökat den beskattningsbara inkomsten bör underlaget för vinstdelningen minskas i motsvarande mån.” Nu har alltså en diskussion uppkommit om en teoretisk situation som inträffar i samband med en koncernstrukturering kan tolkas så att man skulle få ett vinstdelningsskatteproblem, trots att den beskattningsbara inkomsten i statligt inkomstskattehänseende inte har påverkats. För att ytterligare spara tid skall jag bara citera den sista meningen i en mycket känd skatteexperts uttalande: ”Jag vill t.o.m. gå så långt, att jag vill påstå att en justering strider mot lagstiftningens syften.” Det förefaller alltså som om denna fråga är mycket enkel. Den är faktiskt ganska självklar, den strider ju, som denne sakkunnige och som jag och — det utgår jag från — även finansministern inser, mot vinstdelningsbeskattningens syften. När finansministern nu vägrar att ta upp en debatt och verkligen svara på frågan måste detta uppfattas av oss som arbetar med dessa ting i näringslivet — revisorer, banker, rådgivare, styrelseledamöter, direktörer och andra — som om finansministern verkligen övervägde att låta denna oklarhet bestå för att därmed möjligen tillföra staten ännu en skattekälla som inte förutsågs då lagstiftningen infördes. Av den anledningen tycker jag faktiskt att det är finansministerns plikt att gå upp i talarstolen och säga om det är riktigt att en sådan tolkning som befaras och som jag här har talat om strider mot vinstdelningsskattelagens syften och för den skull inte kommer att tillämpas. Jag kan slutligen säga att denna lag innehåller en lång serie andra problem, som har behandlats här i kammaren i många olika sammanhang. Jag ser naturligtvis med spänning fram emot den revision som skall göras och den promemoria som skall gå ut på remiss, så att vi kan få diskutera även de andra problemen. Men, för dagen, finansministern, fyll den självklara plikten och ge oss besked om att denna tolkning inte skall gälla!

Herr talman! Såvitt jag förstår, även av finansministerns svar i dag, utgör finansministerns svar till Bertil Danielsson för ett par veckor sedan rörande upphävande av vinstdelningsskatten vid fusion mellan sparbanker något av ett prejudikat för den fråga som Nic Grönvall har rest här i kammaren i dag. En överföring av varulagerreserv från ett bolag till ett annat i en koncern är ju en transaktion som i mycket påminner om en fusion mellan banker och bör rimligtvis inte leda till någon ny beskattning av den typ som vinstdelningsskatten nu åstadkommer. Det har ännu inte kommit någon proposition från finansministern rörande befrielse från vinstdelningsskatt vid fusion mellan banker, varför statsrådet förvisso har möjlighet att ta med även den fråga som Nic Grönvall rest med denna interpellation i sin proposition rörande avskaffandet av vinstdelningsskatt vid fusion av banker. En helt annan fråga som jag skulle vilja ta upp i samband med vinstdelningsskatten och löntagarfonderna är dessa fonders inverkan på frivilliga vinstdelningsplaner. Det skulle kunna skrivas flera doktorsavhandlingar angående framgångsrika vinstdelningsplaner hos framgångsrika industriföretag i andra länder, och även i Sverige finns exempel på sådana. De mest bekanta torde vara Åkermans i Eslöv och Svenska Handelsbankens s.k. oktagonplan, vilka båda utan tvivel haft stor betydelse för sina företags framgång. Många fler exempel finns även i Sverige, som dock alla har det gemensamt att vinstdelningsplanerna måste vara skräddarsydda för det egna företaget. Det går inte att — som man gör genom lagstiftningen beträffande löntagarfonder — hugga till ett system som blir rättvist för alla de många typer av industriföretag och handelsföretag som skall leva med sådan lagstiftning. I dag har löntagarfondslagstiftningen lagt en död hand över alla vinstdelningsplaner inom svenskt näringsliv. Därigenom avhänds vårt näringsliv ett företagsekonomiskt verktyg som i många andra industriländer i hög grad har bidragit till den industriella utvecklingen i dessa länder. Detta är en beklaglig följd av lagstiftningen om löntagarfonder.
Herr talman! Nic Grönvall kräver att jag skall stiga upp i kammarens talarstol och säga: Så här får lagen om vinstdelningsskatt inte tillämpas. Låt oss bortse, herr talman, från att Nic Grönvall kräver att jag skall begå våld på Sveriges grundlag; sådana uttalanden får jag nämligen inte göra. Den tolkning som Nic Grönvall själv gör i sin fråga och som såvitt jag förstår skattemyndigheterna har gjort är, att överföring av varulager kommer att få skattekonsekvenser för det ena av de i transaktionen invecklade bolagen, och det är detta som man har protesterat emot. Men det är också av samma anledning som vi har låtit göra denna översyn. Den enda vägen att ändra situationen är att ändra lagstiftningen, och det är alltså det som utredningen syftar till och som det förslag som skall läggas fram i vår kommer att behandla.

Herr talman! Jag delar inte finansministerns uppfattning att jag skulle ha begärt att han skall göra våld på den svenska grundlagen genom att här uttala att lagstiftningens innehåll icke står i överensstämmelse med dess tillämpning. Vad jag säger är att man i många instanser har den övertygelsen att denna lags solklara utgångspunkt i den beskattningsbara inkomsten innebär, att eftersom den beskattningsbara inkomsten inte påverkas av de transaktio ner som vi diskuterar, påverkas ej heller vinstdelningsskatten av dessa transaktioner. Men ordalydelsen i lagen och framför allt de utomordentligt otydliga reglerna om koncernförhållanden medför att någon entydig tolkning inte kan göras. Det vore då möjligt för finansministern att nu säga att hans avsikt när han framlade sin proposition var att använda koncernens beskattningsbara inkomst, och enbart denna, som utgångspunkt för vinstdelningsskatten. Han skulle också kunna fortsätta med att säga: Skulle det nu visa sig att man kan komma fram till en annan uppfattning i tolkningsansträngningarna, är jag beredd att vidta åtgärder för att förhindra att en sådan felaktig tolkning görs. Med ett sådant uttalande hade finansministern inte gjort våld på någon grundlagsregel, utan hade i stället bidragit till både att den promemoria som skall framläggas blir tydligare och — vilket är ännu bättre — till att ge alla de företag som försöker angripa detta problem för att kringgå lagen vägledning, så att de skulle slippa dessa förnedrande ansträngningar. Jag vill i anslutning till Lars De Geers inlägg säga att vinstdelningsskatten mycket riktigt innebär ett förödande slag emot den mycket goda tanken att stärka samverkan mellan arbete och kapital; inte motsatsen, vilket påstås vara avsikten.

Herr talman! Agne Hansson har ställt följande frågor till mig: 2. När avser regeringen ta upp frågan om en justering av beloppsgränserna i enlighet med vad skatteutskottet uttalat i betänkandet SkU 1983/84:42? Jag vill nämna att regeringen, sedan interpellationen framställdes, har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändrade beloppsgränser . I propositionen föreslås att beloppsgränsen om 100 kr., som gäller för att fastighetsägare skall beskattas för samfällighets inkomst, höjs till 300 kr. och att beloppet görs till ett grundavdrag i stället för att som för närvarande utgöra att gränsbelopp. Vidare föreslås att beloppet 2 000 kr., som gäller för att fastighetsägare skall vara skattskyldig till statlig förmögenhetsskatt för andel av värde av samfällighet, höjs till 5 000 kr. Därigenom underlättas avsättning till fonder för förnyelseoch underhållsarbeten.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Svaret innehåller inte mer än vad som sägs i den citerade propositionen. Och skall det utgöra svaret på båda delfrågorna i interpellationen, då är det ett magert svar. En så marginell justering av beloppsgränserna löser på intet sätt de problem som jag ville belysa med min interpellation. Det är betydligt mer omfattande åtgärder som måste till. Gemensamhetsanläggningar i storkvarter är ofta större anläggningar, som normalt i andra sammanhang brukar hänföras till allmän plats. Det kan gälla vattenoch avloppsanläggningar inom kvartersmarken, garageoch parkeringsutrymmen, gemensam utfart osv. Därför representerar gemensamhetsanläggningar inom storkvarter som regel kapitalmässigt ett betydande värde. När anläggningarna måste förnyas eller repareras åtgår ofta stora belopp. På grund härav är det nödvändigt att samfällighetsförening som förvaltar en storkvartersanläggning förfogar över tillräckliga medel. Det är då inte fråga om belopp som man i traditionell mening ofta förknippar med samverkan mellan boende i andra sammanhang. Skall t.ex. en vattenoch avloppsanläggning rustas upp, rör det sig ofta om kostnader för varje småhusägare på omkring 50 000 kr. Väljer föreningen fondering som finansieringsväg, missgynnas delägarna av de skatteregler som finns. Det är den enskilde småhusägaren som är skattesubjektet, inte samfällighetsföreningen. Detta innebär att varje delägare i deklarationen skall uppge sin andel av de fonderade medlen som egen förmögenhet. I dag finns det ett fribelopp på 2 000 kr., som föreslås höjt till 5 000 kr. Skattereglerna innebär vidare att den enskilde delägaren skall ta upp den del av ränteinkomsten på fonderade medel som faller på hans andel, om beloppet överstiger 100 kr. Det föreslås nu bli ändrat till grundavdrag på 300 kr. Skall en fondering, ställd i relation till dagens kostnadsläge, vara meningsfull bör den ligga kring 50 000 kr. per andel. Men vad hjälper då finansministerns förslag till åtgärder en sådan småhusägare? Att han med det nya förslaget får skatta för 45 000 kr. i förmögenhet i stället för 48 000 kr. som nu? Eller att han blir skattepliktig för en ränta på 4 700 kr. i stället för 4 900 kr. som det är nu, beräknat efter en räntefot på 10 96? I det perspektivet tycker jag att finansministerns förslag framstår som nästan löjligt. Att förändra från gränsbelopp till grundavdrag innebär att det blir en förmån för den som har en fondandel på mindre än 3 000 kr. Menar verkligen finansministern att det beloppet skulle utgöra gränsen för vad som i dag skulle vara tillräcklig fondering för att garantera upprustning och förnyelse i de här anläggningarna? Jag tycker att detta rimmar illa med det kostnadsläge som vi i dag har på byggmarknaden. De åtgärder som finansministern föreslår i propositionen löser, enligt min mening, inte de problemen. Som jag inledningsvis sade måste det till betydligt mer omfattande åtgärder. Om nu finansministern inte är beredd att genomföra den nödvändiga höjningen av beloppsgränserna, går det ju att överväga andra åtgärder. Man kant.ex. överväga att göra samfällighetsföreningen till skattesubjekt i stället för den enskilde delägaren. Jag vill fråga: Är finansministern beredd att pröva en sådan lösning? Eller är det möjligen regeringens och finansministerns inställning att vi i framtiden med hjälp av de ogynnsamma skattereglerna skall komma bort ifrån gemensamhetsanläggningar i storkvarter? Det skulle ändå inte vara någon lösning för dem som lever med problemen. Jag tror, herr finansminister, att det vore klokt om finansministern tog sig en djupare fundering över problematiken än vad han gjorde när han författade förslaget i den nu framlagda propositionen, på vilket han ju har baserat svaret till mig. Med anledning av svaret konstaterar jag att delfråga 1 fortfarande är obesvarad. Regeringen har tydligen inte för avsikt att vidta några åtgärder på denna punkt, vilket innebär att problemen kommer att bestå. Detta är beklagligt.

Herr talman!

Eftersom det pågår MBL-förhandlingar om anläggningens framtid, är jag i dag inte beredd att göra något uttalande i frågan. Givetvis följer jag med uppmärksamhet utvecklingen. MBL-förhandlingar om nedläggning av verksamheten vid Masonite Fiberträ AB i Jokkmokk avslutades enligt vad jag erfarit den 18 november. Överenskommelse har träffats om uppsägning av personalen med verkan tidigast den 14 mars 1986. Moderbolaget Swanboard Masonite AB arbetar för närvarande med att finna intressent, beredd att ta över verksamheten vid Jokkmokksfabriken. Beträffande interpellantens andra fråga konstaterar jag att riksdagen vid behandlingen av proposition 1984/85:120 om riktlinjer för energipolitiken behandlade en motion av Paul Lestander m.fl. om förslag till åtgärder från regeringens sida för att få till stånd ett industriellt utvecklingsprojekt, där torv används som råvara. Riksdagen fann att det vid denna tidpunkt inte fanns skäl att ta initiativ till ett sådant utvecklingsprojekt. Jag anser inte att anledning nu finns för en annan bedömning. På Paul Lestanders tredje och fjärde fråga vill jag svara följande. Trähusindustrin har sedan mitten av 1970-talet haft en krympande marknad, och ett flertal enheter har lagts ner. Sedan flera år tillbaka administrerar statens industriverk ett program med branschfrämjande åtgärder. I programmet ingår bl.a. kollektiva exportfrämjande åtgärder och insatser för att främja samverkan inom trähusindustrin. Sedan den 1 juli arbetar en särskild organisation, SVEBEX, inom Sveriges exportråd bl.a. med att stimulera export av trähus. En ökad export kan lösa en del av problemen med överkapaciteten, men ger knappast utrymme för utbyggnad. Mot denna bakgrund är det inte aktuellt att genom statliga åtgärder främja nyetableringar.

Herr talman! Tack, industriministern, för svaret. Sammanfattningsvis drar jag följande slutsatser av statsrådets svar. Industriministern är för närvarande inte beredd att ta något initiativ eller förbereda några insatser för att skapa nya jobb på de orter där omstruktureringen av boardindustrin kommer att drabba människorna mycket hårt. I Piteå har kommunen, banker och de kommunala bolagen engagerats för att försöka köpa boardfabriken för att därigenom driva den vidare i Piteå. De anställda har också gått emot en nedläggning. Hittills har man hårdnackat vägrat att sälja företaget. Strukturförändringarna inom skogsindustrin kommer att leda till svårigheter på många orter framöver. Det borde för länge sedan ha lett till att industridepartementet satt i gång en översyn av inom vilka produktområden ASSI bör expandera, spela rollen av en resursstark motor i produktutveckling, forskning och drivare av vissa utvecklingsprojekt. Denna ASSI:s roll är särskilt viktig i Norrbotten. Men inte ens i vårt län ser man några tecken på att industriministern tänker ge ASSI:s ledning sådana signaler att företaget kan förbereda sig för en sådan roll. Naturligtvis vore det glädjande om piteåbornas engagerade kamp för fortsatt boardproduktion i Piteå skulle krönas med framgång. Jag godtar därför det av industriministern åberopade skälet, nämligen att MBL förhandlingar pågår, för att han för närvarande inte agerar. Det torde finnas anledning att återkomma, när frågan om framtiden för boarden i Norrbotten är avgjord.

Herr talman! Jag vill göra några tillägg till mitt svar till Paul Lestander. Skulle ansträngningarna från Swanboard Masonites sida att finna en ny intressent, beredd att ta över tillverkningen vid Jokkmokksfabriken, misslyckas, förutsätter jag att berörda organ, länsstyrelsen och utvecklingsfonden, aktivt medverkar till att stimulera och stödja tillkomsten av ny industriell verksamhet i kommunen. Det är den vägen som normalt brukar = Prot. 1985/86:36 användas när företag läggs ner, sysselsättningen hotas och när kommunen = 26 november 1985 kan komma i svårigheter. Det har gett bra resultat på många håll. SE ES a SR SERA Jag vill också nämna att statsrådet Birgitta Dahl nyligen har tagit initiativ Om boardp Kodaks ; ; : ä äm tionen i Piteå och Jokktill en arbetsgrupp, med uppgift att stimulera tillkomsten av ny sysselsättning kk mokk, m.m. i Jokkmokks kommun, med anledning av den betydelse som Vattenfall genom åren spelat, och spelar, i Jokkmokk. I arbetsgruppen finns länsstyrelsen, utvecklingsfonden, statens vattenfallsverk och Jokkmokks kommun företrädda. Statens vattenfallsverk och Faxe Aktieselskab utvärderar för närvarande ett projekt för brytning och förädling av kalk, det s.k. Norvijaureprojektet. Vid Stiftelsen svensk torvforskning tillsattes i höstas en arbetsgrupp med uppgift att utvärdera forskningsresultat och internationella praktiska erfarenheter av att använda torv som industriellt råmaterial. Jag vill säga till Paul Lestander: Skulle arbetsgruppen komma till slutsatsen att torven kan vara | användbar som råmaterial till industriell produktion, så torde ett fortsatt forskningsoch utvecklingsarbete kunna övervägas inom ramen för STU:s aktiviteter, och jag är positiv till detta under dessa bestämda förutsättningar. Vad gäller frågan om katastrofhus, konstaterar jag att kompetens och kapacitet att producera småhus av den typen i dag finns hos befintlig träindustri. De problem som föreligger med att upprätthålla en lönsam produktion av katastrofhus är bl.a. att efterfrågan på dylika hus av naturliga skäl varierar kraftigt över tiden, och vidare kan kraven på husen variera, t.ex. beroende på klimatförhållanden. Slutligen har svenska tillverkare att konkurrera med industrier i andra länder, med ofta lägre kostnadsläge och med kortare avstånd till mottagarlandet. Därför är det min bedömning att det är orealistiskt att basera en industriell produktion på enbart katastrofhus. Däremot bör befintlig träindustri i vissa fall kunna vara en konkurrenskraftig leverantör av katastrofhus, som ett komplement till övrig produktion. Jag utgår här ifrån att statens industriverk inom ramen för det särskilda programmet också tittar på den här frågan. Herr talman! Låt mig avslutningsvis få tillägga att de insatser som regeringen under de senaste två tre åren har gjort i Norrbotten, både när det gäller industripolitik och när det gäller regionalpolitik, har varit omfattande. Jag menar att vi i dag på industridepartementet har en mycket noggrann bevakning av förändringarna i industrioch näringslivsstrukturen i Norrbotten, och vi kommer att fortsätta med denna noggranna bevakning.

Herr talman! Det är klart att jag inte underskattar utvecklingsfondens möjligheter. Men när det gäller träindustrin — som spelat en så central roll i Norrbottens utveckling och skulle kunna spela en ännu mycket större roll om projektet med sågverkens vidareförädling äntligen fick fart i det här landet — har inte tillräckligt gjorts ännu. Jag säger inte att det är industriminister Thage G. Petersons fel eller industridepartementets, men slutsatsen av vad jag säger är att hittills har inte tillräckligt mycket gjorts för denna industrigren. Det står jag för. När det gäller just läget i Jokkmokk, är det klart att så länge man har den 117 policyn att efter varje utökning av vattenkraftsutbyggnaden förs pengarna över till Vattenfall under det att de bygder där vinsterna skapats inte får någonting, så länge blir det stora problem i ett område som Jokkmokk. Jag är glad över industriministerns deklaration om torvutvecklingsprojektet, för det kan vara början till någonting verkligt stort. Vi är tydligen överens om att man bör satsa på detta projekt om det visar sig ha sådan hållbarhet att det lönar sig att satsa på det. Sedan till frågan om de nya fabrikerna i Jokkmokk, kalkbrytningen och brytningen av andra förekomster. Det är ju bra om man startar en verksamhet i Norvijaure. Detta är någonting som vi kommunister från Norrbotten har slagits för oerhört länge. Jag vet att vi har skrivit många motioner från vårt parti om en sådan brytning. Det är bra om den kommer till stånd. Men det går inte att komma ifrån att om boardtillverkningen skulle läggas ner, behövs det några utvecklingsprojekt i stället. Jag tror att ASSI har visat alltför stor försiktighet. ASSI har resurser, både god likviditet och god soliditet.

Herr talman! Låt mig igen få understryka något för Paul Lestander — vi har ju tidigare haft interpellationsdebatter i riksdagen, men jag vill göra detta understrykande igen: Under min tid som industriminister har vi inte underlåtit att pröva något enda industriprojekt som har kunnat bli föremål för ett realiserande i Norrbotten. Vi har inte missat prövningen i något fall, utan varje idé och uppslag som skulle kunna betyda industriell produktion och sysselsättning i Norrbotten har gåtts igenom mycket noga, och vi kommer att fortsätta med den noggranna genomgången. Det andra jag vill ha sagt är: Jag är minst lika bedrövad som Paul Lestander när det gäller vidareförädlingen inom skogsindustrin, och jag kan tycka att vi inte har nått tillräckligt långt — vi är överens på den punkten. Men här kommer ju en annan fråga in som i dag hotar stora delar av inte minst sågverken och möjligheterna till vidareförädling. Det är bristen på skogsråvara, som alltmer börjar bli kännbar.
Herr talman! Vi är också överens om att bristen på sågtimmer kan bli ett mycket svårt problem. Men det blir ett värre problem om inte vidareförädlingen kommer i gång än om den kommer i gång. Man kan med samma eller minskad volym bibehålla förädlingsvärdet om man har en ökad förädling. Därför ökar problemen om man bibehåller samma förädlingsgrad.

Nic Grönvall har frågat mig om jag är beredd att medverka till att moderbolaget Svenska Varv AB avvecklas genom att de icke varvsbundna företagen utförsäljs till andra ägare, inom den privata sektorn eller inom statsföretagssektorn. Vidare har Nic Grönvall frågat mig om jag är beredd att medverka till att de tre kvarstående varven direktägs av staten för att därmed möjliggöra snabba självständiga beslut och en utveckling av vart och ett av företagen. Besluten omfattade såväl det generella varvsstödet som Svenska Varv AB:s ekonomi och struktur. Inom Svenska Varv AB utarbetas för närvarande en strukturplan som efter behandling i företagets styrelse kommer att tillställas regeringen. Denna plan kommer att utgöra en del av underlaget för regeringens förslag till utformningen av varvspolitiken efter år 1986. Det är naturligt att Svenska Varvs utveckling blir föremål för en genomlysning vid beredningsarbetet och riksdagsbehandlingen av den totala varvspolitiken. Jag anser att det skulle vara att föregripa den normala behandlingsgången att nu och utan ett aktuellt och genomarbetat beslutsunderlag diskutera Svenska Varvs framtida struktur. Men jag kan lova Nic Grönvall att det kommer att finnas tillfälle till det under kommande vårsession.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Trots det positiva anslag som finns i slutet — jag föreställer mig att industriministern verkligen avser att komma till mig och diskutera de här frågorna till våren — måste jag uttrycka ett visst missnöje med svarets innehåll. Låt mig skissera bakgrunden litet till varför jag står här och talar om Svenska Varv-koncernen och Svenska Varv AB. Jag är göteborgare. I Göteborg fanns varvsindustri som ledde världsstatistiken i produktionsförmåga fram till 1970-talets början. I Göteborg har funnits nybyggnadskontrakt sedan 1600-talets slut. Vi har där fått uppleva att en kultur gått under, i det närmaste. Nu har vi också fått uppleva att den varvskoncern som hade sitt naturliga säte i Göteborg tydligen är på väg att flytta till Helsingfors, trots att man från början har fått uttala — sedan den nye direktören tillträdde — att detta inte alls skulle bli fallet. Hos en göteborgsk iakttagare av situationen utvecklas då naturligtvis en viss misstänksamhet mot Svenska Varv-koncernens ledning och dess avsikter. När jag sedan fick Svenska Varvs årsberättelse för 1984 läste jag med viss förundran ett inlägg i denna årsberättelse som jag inte vet varför det står där. Det är ett inlägg av professor Eric Rhenman, som förmodligen bara representerar sig själv. Han är i alla fall inte, efter vad jag kan finna av årsberättelsens innehåll, engagerad i Svenska Varv. Men han tycks uttala sig å Svenska Varvs vägnar när han talar om önskvärdheten av att man via företagsförvärv och rekrytering av nya medarbetare medverkar till att 119 Svenska Varv-koncernen omstruktureras och utvecklas. Då grips jag av djup misstänksamhet och undrar vad som egentligen är avsikten. Industriministern och jag är säkerligen ense om att de omständigheter som förelåg då Svenska Varv-koncernen skapades inte längre föreligger. Vi har en helt ny situation. Då tycker jag att det är en självklarhet — och i det närmaste faktiskt en plikt — för dem som har rätten att besluta, nämligen ägaren och i detta fall även regeringspolitiker och opposition, att ta upp en debatt för att genom en debatt om den framtida utvecklingen ge ledning när det gäller den framtida strukturplanens utformning. Jag tycker inte att man kan klara sig ur denna diskussion på det sätt som industriministern försöker göra när han säger att Svenska Varv självt funderar på en strukturplan. Har industriministern någonsin tänkt sig att man skulle gå till en person som kan bli dömd till döden och höra vad han har för uppfattning om dödsstraffet? Det är ungefär den situation som här råder. Inte kan man väl egentligen vänta sig att Svenska Varv-koncernens ledning skall säga: Avliva oss, för vi har inget att göra? Det gäller särskilt som Svenska Varv presenterar sig med storståtliga planer på företagsförvärv och annat. I årsberättelsen för 1984 ser jag vidare att den verksamhet som Svenska Varv-koncernen bedriver har kostat i runda tal 50 milj.kr., 49,9 milj.kr. står det i årsberättelsen. Dessa 49,9 milj.kr. kunde sannerligen användas på ett mycket bättre sätt, om man såg det hela ur de enskilda företagens synpunkt. Vad industriministern här borde göra tillsammans med mig och Per Westerberg är att starta en diskussion om hur framtiden för Svenska Varv egentligen skall se ut. Låt mig ge några rejäla och bra förslag. Det första vi skulle säga oss är att vi i Sverige behöver ha sjöfart. Sverige är i princip att betrakta som en öÖ ur internationell handelssynpunkt. Detta oundgängliga behov av sjöfart innebär också, faktiskt, ett behov av ett stort, fungerande reparationsvarv. Vi kan därför vara överens om att vi i strukturplanen måste lägga fast möjligheter för att utveckla Cityvarvet så att det kan stå på egna ben. Det betyder antagligen att vi måste låta det utvecklas från dagens rena reparationsvarvsverksamhet till, vid sidan av varvsverksamheten, industriell service och industriellt underhållsarbete. Låt oss vara ense om denna grundprincip. Låt oss också vara ense om att Arendalsvarvets enastående utveckling i vad avser specialitet och kompetens inte får avbrytas. Arendalsvarvets engagemang i Trosvik och den därav föranledda nya beställningen, som stöttas av norska statsgarantier, kan med säkerhet väntas leda till underleveranser för Arendalsvarvet. Vi har fått viss tid att låta företagsledningen där operera direkt. Kockumsvarvet måste fortsätta att visa sitt berättigande som nybyggnadsvarv på det sätt som har förutsatts. De andra enheterna i Svenska Varv-koncernen, som uppenbarligen fungerar, i vissa fall livskraftigt, behöver inte förvaltas av varvskoncernen, som bara ger en generell bild av splittring. Om industriministern gav dessa direktiv, skulle strukturdiskussionen inom Svenska Varv förenklas högst avsevärt. Jag utgår från att vi inte kan bli ense om huruvida det finns en framtid för Svenska Varv-koncernen såsom en sammanhållen koncern eller såsom en koncern vilken genomgår, som det står i årsberättelsen, en ”framgångsrik affärsutveckling”. I årsberättelsen gör professor Eric Rhenman jämförelse med Tetra Pak och andra mycket framgångsrika företag. Sammanfattningsvis: Det vore till nytta för Svenska Varv-ledningen, och oss politiker, om vi redan nu kunde diskutera inriktningen av strukturplaneringen. På det sättet skulle Svenska Varv-ledningen få ett enklare och mera meningsfullt jobb.

Herr talman! I mitt interpellationssvar har jag lovat Nic Grönvall att han skall få goda möjligheter att diskutera varvsfrågorna till våren, när riksdagen skall behandla varvspropositionen. Jag utgår från att Nic Grönvall vid det tillfället vill ha ett så gott underlag som möjligt. Det är för att ge ett sådant underlag för diskussionen och för besluten i riksdagen som Svenska Varv nu håller på med sin strukturplan, och vi kommer sedan att göra våra bedömningar i industridepartementet. Det är en normal gång när man skall förbereda en riksdagsbehandling och ett riksdagsbeslut, och jag förstår inte varför vi inte skulle hålla fast vid den också när det gäller varvspolitiken. Det är minsann viktigt för Sverige, för svensk industri och för de regioner där vi i dag har varven att det beslut som riksdagen skall fatta till våren blir så noggrant och grundligt förberett som möjligt. Men jag vill gärna tillägga att jag är beredd att ta den utsträckta hand som Nic Grönvall räckte mig. Jag vill inbjuda alla riksdagspartier att vara med och diskutera varvspolitiken efter 1986. Jag är beredd att så småningom låta industridepartementets varvsfolk informera de olika riksdagsgruppernas ledningar om varvssituationen. Jag är öppen för ett konkret tankeutbyte mellan industridepartementet och de olika riksdagsgrupperna. Nic Grönvall gav en beskrivning av varven i historisk belysning och gick tillbaka ända till 1600-talet, men han glömde en sak. Det var nämligen hela tiden fråga om privata varv, och även om inte alla företag gick omkull så hade dei varje fall det gemensamt att ägarna inte kunde driva varven fortsättningsvis, och staten fick då träda in och ta över dem. Jag vill sedan, herr talman, göra ytterligare några kommentarer, eftersom Nic Grönvall söker en debatt med anledning av sin interpellation. Han förde där fram tre saker som jag gärna skulle vilja ge en reaktion på. Den första är att jag anser att det för vissa företag kan finnas vinster att göra genom att man samlar dem i koncerner. Genom att utnyttja företagens gemensamma erfarenheter av produktion och marknadsföring kan en koncernledning helt säkert uppnå ett bättre resultat än vad som annars skulle vara fallet. Men jag vill med mycket stort eftertryck säga att frågor om struktur av företag inom och utom koncernen ändå måste prövas från fall till fall. Min erfarenhet säger mig att generella riktlinjer inte är särskilt bra i det sammanhanget. Den andra synpunkten jag vill lämna är att jag, när jag läste interpellationen och funderade över vad den möjligen kan syfta till, med viss förvåning har noterat att Nic Grönvall menar att man genom att flytta ut varven ur en industrikoncern och på så sätt lägga ett antal varv direkt under staten snabbare skulle uppnå självständiga beslut än vad som nu skulle vara fallet. Jag kan inte tolka Nic Grönvall annorledes än att han anser att företagen skulle styras direkt från regeringskansliet. Jag måste säga att jag har en helt annan uppfattning än Nic Grönvall i den här frågan. Företag måste enligt min mening drivas i nära kontakt med marknaden. Möjligheterna att få dugliga och hängivna medarbetare i företaget hänger samman med vilken grad av självständighet och ansvar medarbetarna får. Företagens dagliga skötsel kan inte ske genom detaljerade beslut av ägaren, regeringen eller riksdagen, utan statliga företag behöver samma rågång mellan företagsledningsfrågor, styrelsefrågor och strategiska ägarfrågor som andra företag. På den punkten ligger regeringens politik fast. Som en tredje kommentar vill jag säga att regeringen har en odogmatisk syn på de statliga företagen. Köp och försäljning av företag inom den statliga sektorn skall vara kommersiellt och strukturellt välgrundade. Om ett företag passar. bättre in och har bättre utvecklingsförmåga inom det privata näringslivet än inom det statliga finns det enligt min mening inga principiella skäl att motsätta sig en försäljning. Men jag vill för tydlighetens skull klart och entydigt säga att någon realisation av statliga företag och därmed skattebetalarnas pengar kommer aldrig en socialdemokratisk regering att ställa sig bakom. Den statliga sektorn av företag skall kunna köpa företag och starta företag. Det är väldigt viktigt att den statliga företagssektorn nu efter en följd av år, då vi har ägnat företagssektorn mycket av saneringsarbete, får chansen att expandera och utvecklas. Till slut, herr talman, skulle jag i Nic Grönvalls försäljningsoch köpariver verkligen med intresse och stora förväntningar vilja ge herr Nic Grönvall chansen att på ett antal månader försöka sälja varven. Han är mycket välkommen tillbaka till industridepartementet med köpare, om han kan finna sådana som 'vill' handla varv för närvarande.
Herr talman! På något vis kände jag det som om historiens vingslag susade genom rummet. Det var trevligt att få se den utsträckta handen riktad även åt moderata samlingspartiet. Huruvida vi kan ta i den på allvar är svårt att svara på, men vi kan göra ett hederligt försök. Tanken att man på beredningsplanet nu skulle kunna diskutera den planering som uppenbarligen måste pågå när det gäller varvsfrågorna uppfattar jag såsom mycket positiv. Om jag sedan övergår till att diskutera industriministerns förvåning eller svårighet att förstå grunden för mitt resonemang om direktförvaltning vill jag betona att genom att den statliga varvsverksamheten bedrivs i aktiebolags form kompletteras det regelkomplex under vilket politikerna här har att uppträda med aktiebolagslagens regler. Det innebär rent faktiskt i ganska många situationer att det i en koncernbildning finns en inbyggd motsättning mellan dotterbolagen och moderbolaget. Moderbolaget har ju ett starkt intresse, t.o.m. en skyldighet, att försvara sitt kapital och se till att dess balansräkning uppfyller lagens krav. I detta ligger det motsatsförhållande som jag har tagit som utgångspunkt för påståendet att det skulle kunna vara till nytta för snabb beslutsprocedur om industridepartementet förvaltade aktierna i varvsbolagen direkt. Jag menar att det vore till nytta framför allt därför att de styrelser som arbetar i varvsbolagen inte skulle få sina synpunkter filtrerade av en koncernledning, som ju har att ta ytterst komplex hänsyn till den illa sammansatta grupp av företag som Svenska Varvkoncernen utgör. Jag vill också gärna ta fasta på resonemanget om närheten till marknaden. Det är naturligtvis trevligt att höra industriministern använda de begreppen, för i vanliga fall talar ju politiker om företagsamhet och annan verksamhet med utgångspunkt i kostnadssidan. Industriministern gör här en tydlig markering av det angelägna i att observera och ta hänsyn till intäktssidan. Det är naturligtvis på intäktssidan som man måste arbeta för att låta dessa företag få en struktur som gör dem intressanta på marknaden. Man kan väl nu i efterhand få diskutera den genomlidna Consafekrisen från den utgångspunkten. Där var ju Arendalsvarvet begränsat i sin handlingsfrihet — tyvärr. Kanske hade en annan lösning än den som det nu blev kunnat leda till att Arendalsvarvets situation hade sett annorlunda ut. Safebolagets plattformsägande är i sig en marknad.

Herr talman! Per Westerberg har mot bakgrund av läget inom sjöfartsnäringen frågat statsrådet Roine Carlsson om 1. han avser att lägga fram en proposition om varvsoch rederipolitiken inom den närmaste tiden, 2. han avser att framdeles sköta varvsoch rederipolitiken genom riksgäldskontoret och dess hemligstämplar, 3. Zenit Shipping AB får avyttra båtar under det bokförda värdet med hänsyn tagen till tidigare riksdagsbeslut och regeringsdirektiv och 4, hur han ser på den uppkomna situationen i varvsoch rederinäringen. Arbetet inom regeringen är numera så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. En proposition om varvspolitiken och om avvecklingen av det statliga fartygsinnehavet kommer att föreläggas riksdagen under våren 1986. Då kommer regeringens överväganden rörande varvsnäringen och den statliga rederiverksamheten att redovisas. För närvarande sker ett omfattande analysarbete i syfte att få fram ett tillfredsställande beslutsunderlag. Jag får därför be Per Westerberg att ha tålamod ännu några månader. Efter beslut av riksdagen gör för närvarande statskontoret en utredning om bl.a. vilken roll riksgäldskontoret i fortsättningen skall ha i administrationen av det statliga varvsstödet. Denna fråga kommer också att behandlas i kommande varvsproposition. Liksom hittills kommer besluten om politikens inriktning inom varvsoch rederinäringen att fattas av riksdag och regering, Vad gäller det statliga fartygsinnehavet ankommer det på Zenit Shipping AB att med hänsyn till marknadsförhållandena bedöma i vilka former och på vilka villkor försäljningar skall genomföras för att bästa ekonomiska utfall skall uppnås. Zenit Shipping kan alltså avyttra fartyg till priser som understiger de bokförda värdena, om bolaget med hänsyn till marknadsläget bedömer detta som lämpligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på de frågor som jag har ställt i interpellationen. Med ledning av industriministerns svar tycker jag mig ändå kunna konstatera ett antal saker. Först och främst vill jag då framhålla att det riksdagsbeslut som den socialdemokratiska majoriteten genomdrev våren 1983 angående varv och rederier har lett till att man i dag har misslyckats. En studie av det omdiskuterade Zenit Shipping AB visar att vi moderater förespråkade en snabb avveckling till en något högre kostnad än vad en långsam avveckling sades komma att innebära.

Med andra ord har man gjort en ganska stor felspekulation, i hopp om stigande fartygspriser. När det gäller Uddevalla Shipping AB har fördröjningen av nedläggningen av Uddevallavarvet kommit att allvarligt skada Svenska Varv-koncernens möjligheter att i fortsättningen klara sig på egen hand. Man har försämrat utgångsläget. Om man hade följt de moderata partimotionerna, hade man inte bara sparat en hel del kapital utan också — det vill jag framför allt understryka — kunnat se till att människor slapp ett stort och utdraget lidande samt ovissheten vad gäller deras framtida situation. Men i stället för att föregående vår ikläda sig ansvaret lät industridepartementet riksgäldskontoret ta stöten. Genom en mycket tvivelaktig lagteknisk konstruktion fick riksgäldskontoret nämligen överta ansvaret för 1 100 milj.kr. av Zenits lån. Nu på senhösten har det talats om ytterligare 1 700 milj.kr. till Zenit och ytterligare lika mycket pengar till Uddevalla Shipping. Det råder ingen tvekan om att det är fråga om ett misslyckande. I dessa frågor borde man enligt min uppfattning ha gått till riksdagen. Eftersom det riksdagsbeslut som fattades våren 1983 uppenbarligen har inneburit ett misslyckande och pengarna har tagit slut, hade det varit ytterst rimligt att regeringen, i stället för att hänvisa till riksgäldskontoret och dess hemligstämplar, hade skrivit en ny proposition som innehöll nya riktlinjer för hur man i framtiden skulle klara de stora problem som Zenit Shipping AB hade och även de problem som företaget skulle få. Jag måste fråga industriministern: Varför lade regeringen inte fram någon proposition våren 1985? Jag är tacksam för att regeringen kommer att lägga fram en proposition våren 1986, men ett år har uppenbarligen kommit att kosta svenska skattebetalare ytterligare en hel del pengar. Hur ser industriministern egentligen på konkursinstitutet? Zenit var mer eller mindre konkursmässigt under en stor del av det gångna året. Zenits styrelseordförande Leif Lewin skriver i Dagens Industri den 13 november i år att de pengar som regeringen och industridepartementet anvisade våren 1983 var helt otillräckliga och att det redan från början stod klart att Zenit inte hade en chans att klara sig inom föreskrivna ramar. Stämmer det med industriministerns uppfattning, eller var det beslutsmaterial som riksdagen fick otillfredsställande eller rent av felaktigt? Eller var bedömningen då den att det verkligen fanns möjligheter för Zenit att inom 3-miljardersramen kunna avveckla fartygsinnehaven? På mina enträgna frågor till samme styrelseordförande har det även framkommit att han ansett sig vara förhindrad att sälja fartygsenheter under det bokförda värdet på grund av regeringens direktiv, att man inte har ansett det vara lämpligt att söka börsintroduktion eller vidta liknande åtgärder för att avlasta Zenits risker, att det inte borde vara möjligt att försöka undgå skrotning. Det är utomordentligt anmärkningsvärda uttalanden från styrelseordföranden i Zenit Shipping AB, och jag skulle gärna vilja ha en kommentar om detta från industriministern. Till sist skall jag upprepa mina frågor: Varför fick riksgäldskontoret gå in i stället för att det gjordes en klar redovisning för riksdagen, när det gamla beslutet och de pengar som hade anslagits var förverkade? Hade det inte varit bättre att erkänna att det var en felaktig spekulation i stigande fartygspriser och i stället försöka finna en bra väg ut redan under den gångna våren? Var Zenits utgångsläge hopplöst redan våren 1983, genom det beslut som då fattades? Var bolaget verkligen genom regeringens direktiv förhindrat att sälja båtar under bokfört värde eller att vidta andra extraordinära åtgärder för att kunna avveckla fartygsinnehaven så snabbt som möjligt? Slutligen vill jag ställa ytterligare en fråga till industriministern. Svenska Varv skall enligt föregående beslut uppnå lönsamhet senast under 1986. Står industriministern kvar vid denna åsikt utan att ange några nya kreditsubventioner?
Herr talman! Jag vill endast på ett par punkter kommentera herr Westerbergs anförande. På en punkt skall jag medverka till att återföra herr Westerberg till ordningen. Flertalet av de båtar som nu belastar Zenit Shipping AB och landets ekonomi tillverkades under åren 1976-1982, dvs. år då borgerliga regeringar styrde Sverige. Riksgäldskontoret har riksdagens uppdrag att garantera finansieringen av de svenska varvens produktion i enlighet med de villkor som riksdagen har godkänt. Marknadsutvecklingen inom varvsoch rederibranschen har medfört att betydande förlustrisker finns till följd av de garantier som redan har lämnats. Riksgäldskontoret måste liksom andra kreditinstitut och banker i liknande situationer bevaka att förlustriskerna minimeras. Fullmäktige i riksgäldskontoret har liksom regeringen bedömt att de planer som presente rats för avvecklingen av det slutliga fartygsinnehavet är det bästa sättet att minska förlustriskerna och har därför fattat beslut som möjliggör en rationell avveckling av det statliga fartygsinnehavet. Zenits plan innebär en relativt snabb och marknadsmässig avveckling av fartygsinnehavet. Det beslut som riksgäldskontoret har fattat gör att Zenit bör kunna lyckas med det här.
Herr talman! Jag vill bara notera att enligt årsredovisningar lämnade av Zenit Shipping AB har majoriteten av de båtar bolaget innehade vid tiden för 1983 års beslut tillverkats före eller under 1976. Detta är i och för sig en stickfråga som saknar egentlig betydelse i och med att enighet intill dess rådde om svensk varvspolitik. Det var först senare oenigheten uppstod, nämligen 1978. Det var 1983 beslutet om Zenits rekonstruktion och formerna för avvecklingen av fartygsinnehavet togs. I det sammanhanget har vi redovisat en väsentligt billigare lösning av hur man skulle ha kunnat gå till väga än den regeringen och majoriteten i riksdagen valde, vilket nu står de svenska skattebetalarna dyrt. Vad avser riksgäldskontoret och riksgäldsfullmäktige skall de självfallet följa riksdagens beslut. Men kan man icke fullgöra sina åtaganden inom Zenit finns det två åtgärder att vidta. Antingen går man till ägaren och begär kapitaltillskott eller också träder man i likvidation och låter borgensmannen — garanten riksgäldskontoret — inträda och täcka de förluster som man håller På att göra eller har gjort. Avvecklingen skall självfallet sedan ske så snabbt och så effektivt som möjligt. Jag vill även återkomma till de frågor jag ställde till industriministern avseende styrelseordföranden i Zenit Shipping AB Leif Lewins uttalande om de direktiv man fått från regeringen. Jag påminner om frågan varför man inte lade fram någon proposition 1985 när det stod fullt klart att de pengar som anslagits genom riksdagsbeslutet våren 1983 var förbrukade. Till sist: Står industriministern fast vid sin uppfattning att man senast 1986 inom Svenska Varv skall uppnå lönsamhet utan några nya subventioner?

Herr talman! I trafikutskottets betänkande 1985/86:1 behandlas en lång rad trafiksäkerhetsoch trafikföreskriftsfrågor. Utskottet har varit enigt på de flesta punkter. Man har dock inte från majoritetens sida velat hörsamma de moderata motionskraven att de nuvarande hastighetsgränserna skall ses över. Inte heller har man velat biträda vårt förslag om utglesning mellan kontrollbesiktningarna av fordon. I reservation 1 tar vi därför upp den första frågan, nämligen hastighetsgränserna. Vi anser att det är viktigt att gränserna för maxhastighet uppfattas av bilisterna som motiverade. På goda vägar med perfekt underlag men med en begränsning av hastigheten till låt oss säga 90 km/tim trissas lätt hastigheten upp, och en bil vars prestanda medger snabba omkörningar bidrar därigenom till hastiga omkörningar. Trafikrytmen blir ojämn och ryckig. Eftersom bilarna numera har en genomgående god standard och tillåter höga hastigheter, och genom att vägarna samtidigt kontinuerligt har förbättrats, finns risken att gränserna för hastighet på de bästa vägarna inte uppfattas som motiverade. Undersökningar har också visat att genomsnittshastigheten på bra vägar ofta är högre än maximalt tillåten hastighet. Man respekterar inte hastighetsgränserna. Lagar och regler som inte har allmänt stöd och inte uppfattas som motiverade blir på sikt underminerande för efterlevnadsviljan eller obsoleta. Självfallet menar vi att en översyn av hastighetsgränserna, som vi alltså vill ha, också skall kunna leda till att gränserna sänks, inte bara inom tätbebyggda områden där hastighetsgränserna kan påverkas lokalt utan också inom områden där, t.ex. på slingriga grusvägar, man tillåter en alltför hög hastighet. En hastighet av 90 km/tim på sådana vägar eller på vägsträckor där avoch tillfarter är skymda upplevs säkerligen också av bilisten som orimligt hög. Jag yrkar bifall till reservation 1. I reservation 2 tas frågan om intervallerna mellan kontrollbesiktningar upp. Under en övergångstid efter införandet av kontrollbesiktningar var täta kontroller bra och nödvändiga. Nu har emellertid den tekniska standarden på bilarna successivt förbättrats, och de udda bilexemplar som kan ha allvarliga anmärkningar tas genast ur trafik. Det ursprungliga syftet med periodiska fordonskontroller var att minska antalet trafikolyckor, men enligt Svensk Bilprovning själv är det sällan som bilens beskaffenhet är grunden till en olycka. Vi anser därför att kontrollerna bör kunna glesas ut. Vi föreslår nya intervaller för besiktning: efter tre och fem år och därefter varje år. Det gör vi med tanke på den stora belastning som kostnaderna för besiktning innebär för den enskilde — särskilt gäller detta människor boende på landsbygden eller i glesbygd. De eventuella fördelarna med nuvarande täta kontroller kan inte motivera de besvär och kostnader som bilister, särskilt i de här delarna av landet, har. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservation 2.

Herr talman! Bilismen har ökat. Antalet dödade och skadade i trafiken har också ökat. Fartgränserna nonchaleras i ökande takt. ”När jag skall gå över gatan stannar jag och tittar åt alla håll och lyssnar. Så darrar jag en liten stund och sedan går jag över.” Så säger en liten sexåring om trafiken. ”Jag håller vanten för munnen och näsan vid korsningar och försöker sedan hosta ur mig”, säger en tolvåring. Barnen upplever trafiken som ett ständigt hot, men även om de av de vuxna i sin omgivning ”lärt sig” att undvika farorna har de inte samma mognad och förutsättningar att klara sig. Ett av de allvarligaste hoten mot barns hälsa och välbefinnande är därför bilismen och dess effekter — trots samhällets alla informationsinsatser. I Sverige subventioneras bilen med miljardbelopp. Samma summor har inte satts in för att rädda barnen undan blyförgiftning och trafikolyckor. Varför? Professor Stina Sandels har beskrivit hur trafiken har förändrats. För bara några decennier sedan gick den farligaste trafiken på räls, och denna trafik var nästan hundraprocentigt skyddad mot barnolyckor. Men i dag stryker en ännu farligare trafik tätt förbi våra hem, barnstugor, skolor och lekplatser. En av förklaringarna till denna utveckling är enligt Sandels, att vår bostadsoch trafikmiljö skapats av friska människor i arbetsför ålder för människor i arbetsför ålder. De planerar våra städer, ritar och bygger husen, formar stadsplaner och vägsystem, bestämmer om vägmärken, tillverkar bilar och andra fordon, bestämmer deras hastigheter och platser för deras parkering, stiftar lagar om skadestånd vid bl.a. trafikolyckor, etc. De flesta av dessa planerare och beslutsfattare är mellan 25 och 60 år, människor som är alerta och rörliga, både fysiskt och psykiskt, och som ytterst sällan torde ha vårdat och verkligen vet något om behov och förmåga hos människor i de åldrar och livssituationer som är mest olika de egna — barn, gamla och handikappade. Bilsamhällets uppbyggnad handlar om makt och inflytande. Aldrig tidigare har detta bekräftats så tydligt som i dag. Det är de stora biljättarna i Sverige och Västeuropa som dikterar villkoren för samhället och dess transportoch miljöpolitik. När vi diskuterar privatbilism kontra kollektivtrafik, när vi diskuterar järnvägsupprustning kontra motorvägar, när vi diskuterar katalytisk avgasrening ”så snart det är möjligt” osv., då handlar det alltid om att det bakom de parlamentariska kulisserna finns ett spel och en lobbyverksamhet som står utanför vår demokratiska kontroll. Motororganisationer som backar upp de ekonomiskt mäktiga med paroller som ”Utan bilen stannar Sverige” har enormt mycket större resurser än Hem och skola-föreningar, dagisgrupper och miljöorganisationer som vill minska bilismen och hoten. Bilismen backas också upp av politiska högerkrafter som ser en dynamik och tillfredsställande utveckling i detta, som går stick i stäv mot arbetarrörelsens och folkrörelsernas ideologi. I dag kan man faktiskt höra moderater som sjunger bilismens höga visa. Det låter ibland nästan som om bilarna hade ett alldeles eget känsloliv som måste vårdas. I debatten på senare tid har den typen av argument framförts allt oftare. Jag ser ett direkt samband mellan den argumentationen och Volvos och andra biljättars framfart politiskt, bakom de kulisser som jag har nämnt. I dag handlar det mycket om att det skall byggas motorvägar för att skapa jobb, att man skall släppa farterna ännu friare, att bilarna är så konstruerade att de skulle må bättre om man hade högre hastighetsgränser än i dag. Det är ett resonemang som går stick i stäv mot sakläget, som faktiskt handlar om att olycksfallen ökat. Fler barn — och även vuxna, för den delen — än tidigare skadas i trafiken. I vpk:s motion och reservation anser vi att man måste ta hänsyn till att de trafikprognoser som tidigare legat till grund för ställningstaganden i de här frågorna har slagit fel och att man därför måste ha en ny utgångspunkt för beslut och diskussioner i de här frågorna. Tidigare trodde man nämligen inte att trafiken skulle öka så enormt som den har gjort. Det finns nu siffror som visar att den trafikökning, som man räknade med 1980 och som legat till grund för både miljöbeslut och trafikpolitiska beslut och som skulle innebära en ökning med 12 96 fram till år 2000, redan är ett faktum i dag. Vi måste alltså tänka om. Vi måste göra någonting för att hejda privatbilismens ökning och biljättarnas makt. Genom olika forskargrupper framkommer att den största orsaken till barnadödligheten är trafiken. Vpk:s motion och reservation handlar just om hur viktigt det är att värna barnen och skydda deras intressen. Trots informationsverksamheten hittills och de insatser som har gjorts i olika instanser är det ett faktum att skadorna fortsätter, att dödsfallen har ökat. Vpk vill därför ha en allmän översyn av trafikmiljön, bl.a. i syfte att minska privatbilismen, särskilt i tätortsområdena, för att åstadkomma en trygg trafikmiljö för barnen. Det är mycket angeläget, mot bakgrund av de uppgifter som jag här har presenterat om trafikens utveckling. Detta måste lyftas fram i debatten och i de beslut som vi skall ta. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 3, En säkrare trafikmiljö för barnen.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande 1, som vi nu debatterar, har utskottet behandlat ett drygt trettiotal motioner med förslag som berör trafikföreskrifter och trafiksäkerhet. Under många år har vi i vårt land kunnat glädja oss åt att antalet dödade och skadade i trafiken har minskat. Tyvärr har det hittills i år dödats 616 i vägtrafiken. Det är en ökning med 5 90 jämfört med samma period i fjol, då 586 dödades i trafiken. Främst har det skett en ökning av antalet dödade bilförare och passagerare, med i runda tal 25 26, medan antalet dödade och skadade oskyddade trafikanter har minskat med 18 926. Glädjande är att dödsolyckor med cykel och barn inblandade har gått ned. Nyligen har regeringen lagt fram en proposition om obligatorisk användning av bilbälte också i baksätet. Den åtgärden är en del av satsningarna för att pressa tillbaka olyckorna bland bilförare och passagerare. Trafiksäkerheten angår oss alla. Förutom att alla olyckor innebär tragedier för de direkt inblandade och deras anhöriga, kostar dessa olyckor också samhället stora summor varje år — enligt en uppgift, hämtad ur trafiksäkerhetsutredningen, ca 5 miljarder per år. Det är ett faktum som i sig är ett ytterligare skäl för att alla skall hjälpas åt med att informera om riskerna i trafiken och hur man kan undvika olyckor. I det betänkande som vi nu behandlar är trafikutskottet enigt på nästan alla punkter. Det finns dock tre reservationer fogade till betänkandet. Den första moderatreservationen innebär krav på en översyn av hastighetsgränssystemet i syfte att granska möjligheterna att höja de nuvarande hastighetsgränserna. Utskottsmajoriteten har avstyrkt detta moderatförslag, eftersom all erfarenhet visar på ett samband mellan höga hastigheter och en ökad olycksfrekvens. Under perioder då hastighetsgränserna har sänkts av energiskäl har olyckorna minskat. I ett annat motionskrav vill moderaterna utreda möjligheten att glesa ut kontrollbesiktningarna till en när bilen är tre år gammal, en när bilen är fem år och därefter varje år. Utskottet har avstyrkt detta krav, bl.a. med motiveringen att den ordning som i dag tillämpas när det gäller kontrollbesiktningar har lett till att vi har en bra fordonspark. Den tekniska standarden på fordonssidan har förbättrats tack vare det nuvarande systemet för kontrollbesiktningar. Dessutom får faktiskt relativt många personbilar anmärkningar redan vid den första kontrollbesiktningen, dvs. när de är bara två år gamla. Det är ytterligare en viktig anledning till att man inte skall vänta längre tid till den första kontrollbesiktningen av nya bilar. I de riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet som fastställdes 1982 slås fast att de oskyddade trafikanterna skall vara en prioriterad grupp och att särskilt barnens trafiksäkerhet skall beaktas. I förskolan och skolan skall barnen få en förbättrad trafikantutbildning, och detta skall ske successivt. NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, inriktar en stor del av sitt arbete på att förbättra just barnens situation i trafiken. NTF har också nyligen angett att föreningens verksamhet även i fortsättningen i mycket stor utsträckning skall handla om att minska barnens och ungdomens andel i trafikolyckorna och att detta arbete kommer att ha en hög prioritet. För att öka barnens trafiksäkerhet är det vidare mycket viktigt att stor hänsyn tas till barnens situation vid byggandet av nya bostadsområden och förändring av äldre. I det förslag till planoch bygglag som nu behandlas i detta hus finns det bestämmelser om att planläggningen skall ske så, att den främjar en allmän lämplig utveckling och ger en från social synpunkt god bostads-, trafikoch fritidsmiljö. Alla tillgängliga bedömningar tyder dessutom på att kollektivtrafiken i kommunerna framöver kommer att öka på bekostnad av biltrafiken. Därmed skapas en betydligt bättre miljö i bostadsområdena och en bättre trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna, då främst barnen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i trafikutskottets

Herr talman! Jag vill påpeka för Sten-Ove Sundström att det vi önskar är en översyn, vilket också framgår av reservationen. Det kravet tycker jag att majoriteten borde ha kunnat ställa sig bakom. Sten-Ove Sundström borde veta att TSV, trafiksäkerhetsverket, självt funderar på att göra en översyn av hastighetsgränserna. VTI, statens vägoch trafikinstitut, har också aktualiserat frågan. Det är mycket viktigt att man tittar över om hastighetsgränserna är motiverade. Vad är det som inverkar på olyckstalet? Jag vill inte göra någon rangordning, men vägens beskaffenhet är en viktig orsak till olyckor. Det kan t.ex. vara spår i vägbanan, och friktionen på vägbanan varierar. Förarens kunskaper, vana och kondition är andra betydelsefulla faktorer, liksom bilens standard, hur vägsystemet ser ut, hur utfartsvägar ansluter osv. Fordonshastigheten är alltså bara en av flera faktorer som kan inverka på trafiksäkerheten. Trafikrytmen är en mycket betydelsefull faktor, och i det sammanhanget har man anledning att fundera över om de nuvarande hastighetsgränserna är de rätta. Beträffande våra förslag om en utglesning av kontrollbesiktningarna vill jag nämna att Svensk Bilprovning i en rapport har sagt att den förbättrade fordonsstandarden är tydligt påvisbar och att det är mycket sällan som en bil beläggs med körförbud — det är en ”udda företeelse”. Det finns inte någon statistik som visar hur stor andel av trafikolyckorna som beror på fel på bilen. Statistiken över trafikolyckor är för övrigt mycket dålig. Det konstaterades i samband med utredningen om trafiksäkerhetsverket. Men VTI har den uppfattningen att det är sällsynt att en bilolycka inträffar på grund av fel på bilen, och jag hänvisar här till min tidigare uppräkning av vad som inverkar på trafiksäkerheten. Allra viktigast när det gäller trafiksäkerhet är den mänskliga faktorn. Det vet vi genom undersökningar i samband med andra trafikslag än vägtrafik, t.ex. järnvägsoch flygolyckor. Sannolikt kommer en förbättrad olycksstatistik att bekräfta detta. Det är i alla fall VTI:s förmodan. Trafiksäkerhetsåtgärder skall sättas in där de gör bäst nytta. Det är framför allt på informationssidan. Informationen bör kunna intensifieras ytterligare.

Herr talman! Det är just hur viktig den mänskliga faktorn är som vi från vpk:s sida har försökt beskriva i den motion som vi har väckt och i den reservation som jag har yrkat bifall till här i dag. Den mänskliga faktorn är ganska ödesdiger när det gäller barnen kontra bilismen och bilarna. Det är detta vi måste peka på. Även om det inte är fel på bilen menar jag att det är fel på bilismen. Därför tycker jag att Sten-Ove Sundström och utskottsmajoriteten har skygglappar när de inte vill inse hur situationen i dag är. Sten-Ove Sundström nämnde de trafikpolitiska riktlinjerna från 1982, där det talas om att vi måste värna de mest utsatta, alltså även barnen, och att det är särskilt barnens trafikmiljö som vi måste tänka på. Men trots dessa beslut och riktlinjer fungerar det alltså som det gör — inte minst på grund av den mänskliga faktorn. Från vpk:s sida anser vi: Vi kan inte nöja oss med att konstatera att vi har antagit bra uttalande, utan vi måste se till dagens bistra verklighet, där man, som vi menar, tar mer hänsyn till bilen och bilens konstruktion än till den mänskliga faktorn och barnens konstruktion. Vi tycker att det är nödvändigt att man har dessa synpunkter och dagens verklighet framför ögonen när man gör den utredning och undersökning som vi efterlyser.

Herr talman! Först till Görel Bohlin: Det är självklart att jag känner till att VTI fått i uppdrag av TSV att undersöka kopplingen mellan olycksfrekvensen och hastighetsbegränsningarna. Det står i utskottets betänkande, och jag förutsätter att även Görel Bohlin har läst det. VTI:s rapport väntas komma vid årsskiftet 1985-1986, och vi kan inte gärna ta beslut på det som vi hoppas och tror skall stå i den rapporten, utan vi får först ta del av rapporten och fundera över effekterna på det här området framöver. Den andra frågan som Görel Bohlin tar upp gäller glesare fordonsbesiktningar. Låt mig bara notera att det är självklart att vi har fått en bättre fordonsstandard i landet, bättre bilar osv. Detta beror naturligtvis bl.a. på de täta kontrollbesiktningar som görs för närvarande. Det är ju bl.a. det nuvarande systemet med kontrollbesiktningar som har lett till denna bättre fordonsstandard. Om man plötsligt skulle glesa ut antalet kontrollbesiktningar föreligger en risk för att fordonsstandarden på sikt kan komma att sänkas något. Vidare till Viola Claesson: Viola Claesson säger att man från vpk:s sida inte kan nöja sig med bra uttalanden, men faktum är att vpk:s krav i detta hänseende är väldigt allmänt. Man talar om en allmän översyn utan att egentligen precisera vad man vill åt när det gäller att förbättra trafikmiljön. Det är ju så mycket som spelar in. Först och främst måste vi ta hänsyn till trafikmiljön redan när vi planerar nya bostadsområden. Som jag sade i mitt huvudanförande ger den nya planoch bygglagen bättre möjligheter att planera just för en säkrare och tryggare trafikmiljö, i synnerhet för de oskyddade trafikanterna och då i första hand barnen. Jag tycker att om man skall ställa krav på det här området så bör man precisera sig litet grand. Det pågår ju ett brett arbete i vårt land just för att förbättra trafiksäkerheten för de utsatta grupperna. Det handlar om en väldig massa åtgärder — alltifrån att fortsätta att bygga upp en förbättrad kollektivtrafik till att förbättra trafikmiljön ute i bostadsområdena. Då tror jag inte att det räcker med några allmänna översyner. Det pågår också ett arbete ute i länen och kommunerna för att förbättra de äldre bostadsområdena i detta hänseende.
Herr talman! Det som majoriteten i trafikutskottet beslutat innebär ju att man i princip har låst sig vid att bibehålla de nuvarande hastighetsgränserna eller att möjligen sänka dem. Vad vi föreslår är att man också skall lämna vägen öppen för att höja hastighetsgränserna, när det är befogat av det skälet att trafikrytmen därigenom skulle bli jämnare och trafiksäkerheten därmed förbättras. Det ursprungliga syftet, Sten-Ove Sundström, med den periodiska fordonskontrollen var att minska trafikolyckorna. Nu har både Svensk Bilprovning och VTI bekräftat att det är utomordentligt sällan som bilens beskaffenhet är grunden för en olycka. Bilarna har blivit allt bättre under ett stort antal år. Svensk Bilprovning visar också på att antalet bilolyckor i förhållande till det utökade antalet bilar har sjunkit enormt. Vad vi föreslår är en utglesning mellan de två första kontrollerna. Det gör vi därför att vi tycker att kontrollerna nu är för täta och att man skall ta rimlig hänsyn till kostnaderna i samband med bilbesiktningen, framför allt för de människor som bor i glesbygd eller på landsbygd. Den genomsnittliga tidsåtgången per bil är en timme och 15 minuter för en kontroll. Till det skall man lägga bilistens tidsåtgång i samband med besiktningen. Det är alltså körtiden och den tid han får vänta. Dessutom skall man till det lägga hans kostnader för drivmedel och slitage. Utöver det som jag nu har räknat upp, som är kostnader för bilisten, kommer samhällets kostnader för kontrollbesiktningen. Jag tror att vi skulle kunna undvara en del av detta — vi vinner inte tillräckligt mycket på att ha så täta kontroller.
Herr talman! Jag tycker att vpk:s krav är väldigt konkreta. Problemet, Sten-Ove Sundström, är väl att man inte vill diskutera den kärnfråga som ligger i vårt yrkande och som vi upprepat i en mängd trafikpolitiska och för den delen även miljöpolitiska motioner. Vilken inställning skall vi ha till privatbilismen och ökad bilism? Vad skall man säga från de ansvarigas sida, när de intentioner och riktlinjer som man har diskuterat och beslutat om har slagit slint? Det är nämligen så att privatbilismen har ökat på kollektivtrafikens bekostnad mot allt vad vi har sagt här tidigare. I detta ligger en mycket konkret fara. Man kan nämligen, precis som Görel Bohlin säger, konstruera bilar på ett visst sätt. De är säkert bättre konstruerade i dag än tidigare. Men små barn kan man inte konstruera om hur som helst. Här har vi den mänskliga faktorn. Kärnfrågan för vpk, som jag önskar att också socialdemokraterna inkl. Sten-Ove Sundström skulle våga diskutera, är: Vågar man klart säga ut att privatbilismen har ökat för mycket och att detta är en fara både för barn och för vuxna människor? Vad tänker man göra åt detta?
Herr talman! Låt mig först säga till Görel Bohlin att utskottsmajoriteten naturligtvis fattar sina beslut på grundval av de omständigheter som vi känner till i dag och inte enligt vad vi hoppas kan komma i framtiden. Som jag sade tidigare kan vi konstatera att en ökad hastighet på vägarna innebär ökad olycksfallsfrekvens. Men vi är naturligtvis inte låsta för evigheter. Skulle någonting nytt dyka upp i framtiden får vi diskutera det i trafikutskottet. Görel Bohlin stryker under att bilens tekniska standard sällan är orsak till olyckor. Det ligger mycket i det. Men orsaken till att vi har så bra fordonsstandard i landet är just de täta kontrollbesiktningarna. Skulle vi glesa ut dem finns det risk för att fordonsstandarden på sikt sjunker och därmed kan bidra till att försämra trafiksäkerheten. Till Viola Claesson: Sedan länstrafikbolagen började fungera runt omkring i vårt land och länstrafiken fick mer organiserade former har den ökat med 50-60 96 på några år. Det är en utveckling som fortsätter och som vi gemensamt kan glädjas åt, även om vi kanske kan tycka att det går för långsamt och skulle önska en snabbare utveckling av kollektivtrafiken i storstadsområdena.

Herr talman! Jag vill i mitt inlägg kommentera ett par av de motioner som har väckts om trafiksäkerhet samt trafikutskottets behandling av dessa motioner. Karl Erik Eriksson har i motion 874 krävt en översyn av gällande bestämmelser för framförande av s.k. A-traktorer. Liknande krav framförs i den socialdemokratiska motionen 1379. A-traktorn var från början egentligen avsedd som ett motorredskap för bl.a. jordbruket. Den har dock under senare tid i allt större omfattning blivit ett ”ungdomsfordon”. Enligt nu gällande bestämmelser får A-traktorer föras av den som har fyllt 16 år. Inga körprov, endast teoretiskt förarprov, erfordras. Med dessa ytterst bristande kunskaper på området får oerfarna ungdomar framföra A-traktor på allmän väg — det räcker med att ha ett traktorkort. Fordon av den här typen behöver inte heller besiktigas mer än en gång. Många olyckor, ofta med tragisk utgång, har blivit resultatet av den enligt motionärerna bristande överensstämmelsen mellan verklighet och gällande bestämmelser. Trafikutskottet har i sin behandling av motionen hänvisat till den beredning som pågår inom kommunikationsdepartementet av frågor om motorredskap och som omfattar även frågor om A-traktorer. Det är min och motionärernas förhoppning att frågor kring A-traktorernas status och framförande snarast leder till en säkrare trafikmiljö på våra gator och vägar. Kommunikationsdepartementet har nu bollen. Herr talman! Folkpartimotionerna 1970 och 2548 berör trafikpolitiken på ett mycket viktigt område, nämligen trafiksäkerheten. Motionärerna finner det speciellt angeläget att markera barnens utsatta läge i trafiken. De pekar främst på det förhållandet att krav på hastighetsbegränsningar i tätorternas bostadsområden, där det finns många barn, alltför ofta möts av oförståelse från myndigheternas sida. Ofta önskar invånarna i sådana bostadsområden en hastighetsbegränsning till 30 km/tim. De beslutande åberopar att sådana krav inte inryms inom trafiksäkerhetsverkets anvisningar. Det borde vara rimligt att på detta område begränsa trafiksäkerhetsverkets restriktiva hållning till mer närdemokrati — en närdemokrati där lokala organ och människor i bostadsområden får mer att säga till om när det gäller att bidra till ökad säkerhet i trafiken, inte minst för våra barn. Utskottet hänvisar i sin skrivning bl.a. till utredningar och arbetsgrupper som arbetar med dessa frågor. Barnens situation i en alltmer växande trafik, inte minst i bostadsområden, kräver enligt min mening en allt större uppmärksamhet. Herr talman! Med det jag har sagt vill jag yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Åldersgränsen för traktorkörkort är i dag 16 år. Dispens kan medges för den som fyllt 15 år, om denne är son eller dotter till en lantbrukare. Sådana här dispensansökningar behandlas mycket olika av olika länsmyndigheter i landet och av handläggande tjänstemän. I motion 1984/85:2565 har jag föreslagit att dispensmöjligheterna också borde gälla andra yrkeskategoriers barn som är i behov av traktorkörkort innan de har fyllt 16 år för att delta i familjeföretagets arbete. Exempel på sådana företag är mindre transportföretag och mindre byggföretag. Ungdomar som fyller 15 år första hälften av året och går ut högstadiet i juni skulle kunna få arbete med att köra exempelvis en traktorlastmaskin i föräldrarnas företag och därmed slippa slussas ut i ungdomsarbetslöshetsköerna, som ju redan i dag är tillräckligt långa. Det är bl.a. av den anledningen som jag har framfört dessa synpunkter i min motion. Trafikutskottet avstyrker motionen med hänvisning till bestämmelser från 1951. I denna något ålderstigna lag hänvisas till trafiksäkerhetsaspekten. Jag är självfallet angelägen om att slå vakt om den, eftersom jag under ganska många år har tillhört trafiksäkerhetsverkets styrelse och följt detta arbete med intresse.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

Herr talman! Om man vidgar begreppet på det sätt som Wiggo Komstedt redogjorde för finns det en risk för att alltför många ungdomar skulle köra omkring direkt när de har fyllt 15 år och får traktorkörkort. Det kan vara svårt att dra en gräns, och ibland kanske gränsen uppfattas som orättvis. Från utskottets sida har vi emellertid sett det som viktigt att hålla en bestämd gräns, därför att det annars kan bli svårt med gränsdragningen gentemot andra grupper. Låt vara att regeln kom till 1951, men till stora delar har familjejordbruket ännu mycket stor nytta av att ungdomar har möjlighet att hjälpa till något år tidigare genom denna dispens.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, Sten-Ove Sundström, och jag har aldrig anmärkt på att finessen är att lantbrukarungdomen skulle kunna få möjlighet att delta i familjejordbruket redan innan de fyller 16 år. Jag har inte talat emot detta, men det är inte heller svar på min fråga varför man har specificerat dispensen till just denna yrkeskategoris barn, när det finns andra yrkeskategorier vars barn uppenbarligen har lika stor anledning att delta och hjälpa till i familjeföretaget. Samma sak gäller om ungdomarna skulle sluta skolan och lämna högstadiet. De skulle då kunna ha möjlighet att börja arbeta i familjeföretaget med detsamma, eller är det absolut nödvändigt att de skall in i ungdomslagen? Jag har konkreta exempel på sådana fall. Jag menar att det som är viktigt är bedömningen. Jag har exempel där dispens har sökts inte bara därför att vederbörande skulle kunna hjälpa till i det egna företaget utan därför att det fanns möjlighet till praktik, exempelvis vid maskinstationer och dylikt. Man har i det fallet hänvisat till att det gällt en lantbrukarson. Ansökan har då avslagits med motiveringen att gården är för liten. Det kan väl inte vara så att arealens storlek skall bestämma trafiksäkerheten? I lagen från 1951 talas det om trafiksäkerhetsaspekten. Då kan inte arealen ligga till grund för bedömningen av dessa ansökningar. Jag har också ett exempel från mitt eget län där landshövdingen faktiskt biföll en framställning från en ung grabb som inte tillhörde jordbrukarfamiljekategorien. Han gjorde det faktiskt genom att gå emot tjänstemännen på länsstyrelsen, som skrev en lång inlaga mot sin landshövding. Han gjorde en praktisk insats, han förstod det här. Men vi bör inte stifta lagar i riksdagen som innebär att vi lämnar ut människor till en sådan subjektiv bedömning. Vi måste ha en lagstiftning som går att någorlunda följa. Konsekvenserna för de enskilda människorna måste på ett riktigt sätt kunna bedömas. Det är det som utskottet inte har brytt sig om. Men erkänn gärna att ni inte ägnat er åt det eller att ni inte förstått det, så skall jag komma tillbaka med motionen om ni lovar att behandla den på det sätt den borde förtjäna.
Herr talman! Låt mig bara notera att det är ganska svårt att dra exakta åldersgränser. Därför finns dispensförfarandet i det här sammanhanget. Jag tror, med vetskap om hur lång tid Wiggo Komstedt har arbetat i trafikutskottet, att han vet att vi ser seriöst på och arbetar noggrant med sådana här motionsförslag. Så har vi också gjort i det här fallet. Det kan Wiggo Komstedt själv konstatera om han läser hela den fylliga skrivning som utskottet har gjort i detta sammanhang.
Herr talman! Jag konstaterar i alla fall, Sten-Ove Sundström, att utskottet står fast vid att hänvisa till trafiksäkerhetsaspekten när man gör det möjligt för endast en yrkeskategoris barn att få framföra traktor innan de fyllt 16 år. Det är ingen större heroisk insats ni har åstadkommit.

Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. motion 1984/85:2550, som jag skrev under den allmänna motionstiden. Jag ville med den motionen få en utredning om möjligheten att skapa en s.k. ungdomsbil, dvs. en bil som 16-åringar skulle kunna få köra om de genomgått de prov som i dag krävs för körkort för bil. Denna motion har avstyrkts, vilket i och för sig inte är något att bli förvånad över, för det händer ganska ofta i denna riksdag. Däremot har moderaterna med ett särskilt yttrande åtminstone visat en form av positivitet. Jag menade att denna ungdomsbil skulle köras av 16-åringar som skulle genomgå exakt samma körkortsprov som man i dag måste klara för att få köra bil. Man skulle få köra med en hastighet av högst 50 km/tim. Jag skrev motionen därför att jag anser att vi skulle få en säkrare trafik, i varje fall om vi jämför med dagens förhållanden, när man kan få tillstånd att köra en s.k. A-traktor utan att ha kört en millimeter i trafiken. Det räcker med att klara ett teoretiskt prov. Herr talman! Jag menar också att ”ungdomsbilen” måste vara mycket säkrare än de motorcyklar som man får köra när man fyllt 16 år och som i flera fall kan framföras med betydligt högre hastigheter än 100 km/tim. Jag vill än en gång betona att kravet för att man skulle få framföra s.k. ungdomsbil var att man skulle genomgå det körkortsprov som 18-åringar gör för att få köra bil. Att motionen avstyrkts är ingenting att förvåna sig över, det händer ofta. Men det jag blev förvånad över är att politiker tydligen talar med dubbla tungor. Det var bara moderaterna som med anledning av min motion skrev ett särskilt yttrande. I somras hade man en trafiksäkerhetskonferens i Tylösand. I tidningen Motors augustinummer refererades samtal med fem politiker. Samtliga var riksdagsledamöter och samtliga var med på konferensen, där det var mycket folk och många motorjournalister. Alla dessa fem ställde sig positiva till ungdomsbilen. Så tolkades det i tidningen Motorföraren och i många andra tidningar runt om i Sverige, så jag är inte ensam om min uppfattning. När sedan frågan kommer upp i kammaren och skall avgöras blir det avslag, och man hänvisar till en beredning. Det är möjligt att detta på sikt kommer att föra något gott med sig, men jag tycker ändå att om man i Tylösand i juni eller juli månad från samtliga partier var positiv till ungdomsbilen, borde man ha åstadkommit en bättre skrivning i detta betänkande än vad man nu har gjort. Herr talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att säga att jag förstår att folk kan få en något underlig uppfattning om oss politiker, när vi ute bland människorna har en uppfattning och sedan vid besluten i kammaren har motsatt åsikt. Det är icke hedrande, herr talman!

Herr talman! Jag återkommer till den diskussion som Wiggo Komstedt förde med Sten-Ove Sundström om traktorkort för 15-åringar. För förtydligande av utskottets ställningstagande vill jag säga att lagtexten innehåller ordet ”exempelvis” före jordbrukare. Från 15 års ålder skall en son eller dotter till exempelvis en jordbrukare få dispens att köra traktor. Yrkesgruppen jordbrukare är inte nämnd annat än som ett exempel, och det borde i all rimlighets namn vara möjligt att barn i åkerifamiljer skulle få utföra transporter vid samma ålder och på samma sätt. Det vore mycket beklagligt om de myndigheter som utfärdar dessa behörigheter tolkar riksdagens skrivelse på ett annat sätt. Framför allt vore det förkastligt om Wiggo

Herr talman! Låt mig till Rolf Clarkson säga att anledningen till motionen är just den tolkning som man tillämpar. Min förhoppning var att vi skulle kunna få riksdagen att uttala sig för en annorlunda skrivning, så att det inte skulle vara så fritt för de tjänstemän och handläggare som behandlar denna fråga. Faktum kvarstår ju att dessa personer strängt taget har strukit ordet ”exempelvis”. Kommer det aktuella kravet från någon annan yrkeskategori än jordbrukare är det omöjligt att få bifall. Därutöver kan man komma i kläm beroende på vem som handlägger ärendet på länsstyrelsen. När vi nu har den här dispensgivningen bör den också tillämpas på ett sådant sätt att vi alla är lika inför lagen. Det är vi inte med den uttolkning som man i dag gör.

Herr talman! Efter det att vi har behandlat trafikutskottets betänkanden kommer riksdagen att behandla konstitutionsutskottets betänkande nr 5.

Några av de konkretaste exemplen på monopol, långtgående regleringsoch styrningsåtgärder och auktorisationskrav finner man inom transportbranschen. Vi vet alla att det i dag inte går att starta ett åkeri eller börja en egen taxirörelse utan att länsstyrelsen ger tillstånd, facket yttrar sig och de tidigare etablerade åkarna eller taxiägarna i princip ger sitt medgivande.

Herr talman! Det går inte att ta bort regleringarna, säger utskottsmajoriteten. Vi har aldrig sagt att det är en enkel åtgärd. Att införa en reglering är betydligt enklare än att ta bort en existerande. Det är därför som folkpartiet motsätter sig nya regleringar inom t.ex. vissa delar av byggbranschen och verkstadsbranschen. Sådana förslag arbetar man som bekant med inom kanslihuset. Jag måste fråga företrädarna för moderata samlingspartiet och centerpartiet: Det skydd för äganderätten som era företrädare i konstitutionsutskottet vill förstärka, skall det inte omfatta trafikbranschen? Är det så att ni driver principiella krav så länge de inte riskerar att förverkligas? Gäller skyddet av näringsfriheten bara de branscher som i dag inte har några regleringar? Jag sade tidigare att det är svårt att ta bort de regleringar som redan existerar, och det har vi också sagt i både motioner och reservationer. En reglering av det slag som yrkestrafiklagen och yrkestrafikförordningen utgör kommer inte att kunna avskaffas utan att komplikationer uppstår. Sådana svårigheter får enligt vår mening inte tas till intäkt för att de inskränkningar i näringsfriheten som regleringarna innebär skall behållas. Avvecklingen av regleringarna bör ske successivt samt på ett sådant sätt att marknaden får förutsättningar att anpassa sig och så att i huvudsak samma förhållanden kommer att råda inom transportnäringarna som inom andra branscher.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

Herr talman! De frågor som tas upp i trafikutskottets betänkande nr 2 behandlade vi rätt ingående den 8 februari förra året i samband med att vi diskuterade propositionen om vissa yrkestrafiksfrågor. Därför skall jag begränsa mig till att något kommentera de två folkpartireservationer som avgivits. Sammantaget innebär reservationerna ett krav på att den nuvarande regleringen av yrkestrafiken skall avskaffas på både godsoch persontransportsidan. Det är med andra ord fråga om ett slopande av alla regleringar och en fullständig etableringsfrihet, vilket enligt reservanterna skulle innebära att man fick ett helt idealiskt tillstånd inom branschen. Slopade man allt vad regleringar heter, skulle enligt folkpartiet alla de oseriösa företagare som bevisligen finns inom denna bransch, Olle Grahn, plötsligt kunna framträda som änglar. Jag tycker att det egentligen är häpnadsväckande att något sådant här kan framföras, för det förhåller sig ju precis tvärtom. Det finns naturligtvis flera olika motiv för att man måste ha en viss reglering av den yrkesmässiga trafiken. Konsumentintressena har betonats mycket starkt, liksom vikten av att tillgodose kraven på en väl fungerande trafiksäkerhet, men också en god arbetsmiljö. Vi har nyss lyssnat till en trafiksäkerhetsdebatt, där det konstaterades att antalet olyckor i trafiken har ökat. Detta är illavarslande. I det läget går folkpartiet ut med kravet att vi skall slopa allt vad trafikreglering heter! Det innebär i klartext att för att köra buss, för att köra taxi, för att köra en tung lastbil, ett 24-metersfordon, skall det i stort sett endast behövas ett körkort. Då skall man få trafikera vägarna med en lastbil som är 24 m lång. Jag frågar mig: Hur kommer trafiksäkerheten att påverkas? Naturligtvis kommer det att inträffa ännu fler olyckor i trafiken, om ovana och ofta trötta förare tillåts köra så stora fordon. Skall man tolka folkpartiet på det sättet att fullständig näringsfrihet är viktigare än människoliv? För min del kan jag inte ställa upp på något sådant. Ett annat tungt vägande motiv för att vi skall upprätthålla en viss reglering, innebärande tillståndsgivning beträffande den yrkesmässiga trafiken, är ett väl fungerande transportsystem i samhället. Med detta avses en transportapparat som kan nå upp till de mål som riksdagen slog fast i samband med 1979 års trafikpolitiska beslut, nämligen kraven på en god trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader i alla delar av landet — i vad gäller både godsoch persontransporter. Tillståndsgivningen utgör ett mycket effektivt instrument för att man skall kunna uppfylla de här kraven. Genom tillståndsgivningen styrs tillströmningen till branschen, så att uppenbart olämpliga företag hindras att få tillträde. Till följd av länsstyrelsernas tillsyn stöts de företag ut som bedriver illojal konkurrens genom att bryta mot de bestämmelser som är förknippade med verksamheten. Då man har möjlighet att pröva dem som vill etablera sig i branschen, skapas det också vissa garantier för att de som verkar inom transportbranschen har det yrkeskunnande och de ekonomiska förutsättningar som krävs. Ett förhållande som gör att tillståndsgivningen bör finnas kvar är vidare den utveckling mot ökad användning av illojala konkurrensmedel inom yrkestrafiken som tyvärr har kunnat konstateras under senare år. Överträdelser av olika bestämmelser har ökat i antal. Det gäller inte endast överträdelser mot yrkestrafiklagstiftningen utan också överträdelser mot trafiksäkerhetsinriktade regler som hastighetsoch belastningsbestämmelser, bestämmelser om arbetsoch vilotid m.m. Överträdelser av det här slaget innebär otvivelaktigt att trafikutövarna i fråga tillskansar sig ekonomiska fördelar, som seriösa trafikutövare inte kan tillgodogöra sig. Vidare har under senare år andra illojala konkurrensmedel blivit alltmer betydelsefulla. Det har visat sig att ett stort antal trafikutövare underlåter att helt eller delvis redovisa inkomst av rörelse, betala fordonsoch kilometerskatt samt registrera sig för mervärdeskatt, alltså betala in sådana skatter och avgifter som hänför sig till rörelsen. Betydande belopp undandras på detta sätt samhället samtidigt som konkurrensförutsättningarna inom branschen snedvrids. Genom tillståndsgivning och uppföljning av tillståndshavarnas verksamheter kan man emellertid motverka missförhållanden av det slag som jag nu har beskrivit. Ett avskaffande av regleringen rimmar därför mycket illa med målet att i 27 november 1985 den här branschen få företag som drivs på ett seriöst och rationellt sätt. Taxi regleras från två utgångspunkter, nämligen lämplighetsprövningen och behovsprövningen. Man ställer egentligen tre krav när det gäller lämpligheten: för det första yrkeskunnande, för det andra ekonomisk lämplighet och för det tredje acceptabla personliga förhållanden.

Den som skall driva yrkesmässig trafik bör alltså ha en ren bakgrund. Dessutom bör han bibringas ett visst teoretiskt yrkeskunnande, bl.a. genom introduktionskurser. Genom lämplighetsprövning får vi alltså förare, som har bättre förutsättningar än andra att utöva yrket, och naturligtvis är både kunder och tredje man betjänta härav. När det gäller behovsprövningen vill jag framhålla att taxinäringen i framtiden kommer att bedrivas i ännu fastare former än i dag. Bilarna kommer att dirigeras genom beställningscentraler. Möjligen blir det flera beställningscentraler, kanske framför allt i storstadsregionerna. Det kommer också att finnas kommenderingsplaner, som skall fördela körningarna med hänsyn till antalet fordon och utbudet vid olika tider på dygnet. Men vid en fri etablering försvåras naturligtvis planeringen av bilutbudet. Man kan med andra ord inte längre ha en viss trafikeringsplikt. Släpper man allting fritt, kan man ju inte samtidigt ställa krav på att bilarna skall vara ute i trafiken. Detta blir givetvis till nackdel för såväl branschen som kunderna — inte minst för de stora kunderna samhälle, företag och organisationer. Dessa kunder har självfallet rätt att kräva rationella och effektiva företag som dels håller en rimlig prissättning, dels har möjligheter att snabbt få ut bilar. Kollektivtrafiken skattefinansieras i dag i väldigt stor utsträckning, och då måste samhället kunna ställa krav i det här avseendet. Behovsprövningen ser också till, att kraven på taxehöjningar inom branschen inte blir alltför stora. En fri etablering skulle otvivelaktigt leda fram till att mindre seriösa företag kom till stånd, som inte skulle kunna tillgodose vare sig kundernas eller samhällets krav på effektiva, rationella transporter utifrån 1979 års trafikpolitiska beslut. Något av djungelns lag skulle därmed råda. Detta vill jag på det bestämdaste motsätta mig. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utskottets hemställan på alla punkter och därmed avslag på de båda folkpartireservationerna. Jag vill ändå säga att inte heller vi inom utskottsmajoriteten anser att tillståndet i dag är idealiskt i den här branschen. Det är därför som man inom kommunikationsdepartementet håller på med en översyn av yrkestrafiklagstiftningen med inriktning bl.a. på vissa taxefrågor. Det tycker vi också är mycket angeläget, och vi förutsätter att översynen omfattar möjligheterna att genom en modifierad form av behovsprövning eller på annat sätt åstadkomma ett ökat inslag av konkurrens inom bl.a. taxitrafiken. Detta, Olle Grahn, är emellertid något helt annat än fullständig avreglering. Till slut: Olle Grahn höjde rösten väldigt kraftigt när han sade: Nu går moderater och centerpartister tillsammans med de socialistiska partierna. Det är ju tur att vi har socialistiska och moderata och centerpartistiska politiker i trafikutskottet som kan se förnuftigt och med samhällsansvar på de här frågorna.

Herr talman! Jag har förvånat mig över utskottsmajoritetens sätt att läsa — 27 november 1985 våra motioner och lyssna till våra argument. Vi har i både motionen och ZH sreservationen förklarat att vi vill avskaffa den nuvarande regleringen. Jag sade i mitt anförande att det naturligtvis inte är okomplicerat att avskaffa en reglering, men det betyder inte att man på något sätt skall slå vakt om regleringar där de finns. Olle Östrand påstår att vi skulle vilja tumma på trafiksäkerheten. Det har vi inte alls sagt. Lyssnade inte Olle Östrand på debatten tidigare, där Hugo Bergdahl förde fram våra synpunkter? Vi har år efter år, gång efter gång talat om trafiksäkerhetsfrågorna. De är viktiga, dem skall vi naturligtvis slå vakt om. Vi måste se till, att man följer de bestämmelser som finns inom trafiksäkerheten. Olle Östrand säger att näringsfriheten för folkpartiet skulle vara viktigare än människoliv. Det finns inget belägg för att vi skulle ha sagt så. Jag ber verkligen Olle Östrand att titta ytterligare på motioner och reservationer. Jag har förstått av Olle Östrands inlägg här att socialdemokraterna egentligen inte är helt nöjda med majoritetsskrivningen.

Herr talman! Vi står, Olle Grahn, helt bakom utskottets uppfattning i det här avseendet. Olle Grahn säger att ni vill avskaffa den nuvarande regleringen. Skall man tolka Olle Grahn så att ni vill ha en viss reglering men inte den nuvarande? Men man kan inte komma ifrån det faktum att ni i motioner och reservationer velat avskaffa trafikregleringen. Går man dessa krav till mötes får det konsekvenser för trafiksäkerheten. Det kommer man aldrig ifrån. Ju fler ovana förare vi släpper ut på vägarna, desto sämre trafiksäkerhet får vi och desto fler olyckor blir det. Det är fullständigt klart. Ni säger också i er reservation att branschen skulle fungera mycket bättre om man sänkte skatterna. Då skulle allting bli bra. Redan nu är det mycket dålig lönsamhet inom branschen med mycket kraftig överetablering. Skulle man då sänka marginalskatterna, skulle detta inte komma den här branschen till godo. Det måste innebära att ni vill medverka till avsevärda taxehöjningar för att förbättra lönsamheten, vilket drabbar konsumenterna, i första hand landsting och kommuner men indirekt skattebetalarna. Det är vad som kommer att hända. Samtidigt har ni i motioner krävt att statsbidraget till kommunerna skall skäras ned med 6 miljarder. Det är 2 miljarder mer än vad moderaterna kräver. Skillnaden är att ni inte har preciserat era krav, som moderaterna gjorde och fick, vill jag påstå, mycket stryk för det i valrörelsen. För era förslag innebär ju ännu sämre färdtjänst, ännu sämre kollektivtrafik i glesbygder och ännu sämre social omvårdnad. Samtidigt skall då bussar och taxibilar bara behöva köra när förarna själva vill det, på grund av att vi saknar trafikreglering. Det är fullständigt vansinnigt, Olle Grahn. Olle Grahn har jag upplevt i trafikutskottet som en mycket förståndig människa i många avseenden, en mycket förnuftig man. Därför vill jag till sist 19 uppmana Olle Grahn: Tänk om i detta avseende!
Herr talman! Olle Östrand envisas med att påstå att vi skulle vilja ha en typ av näring som inte ger trafiksäker miljö. Jag förstår inte hur man tolkar våra skrivningar i motioner och reservationer när man påstår detta. Självfallet skall vi ha trafiksäkra fordon. Vi skall ha kunniga förare som är utbildade för sina fordon. Det är självklara saker, men det är inte en fråga som i sig berör näringsfriheten, som vi alltså vill ha. Vi vill ha fria företagare som har möjlighet att bedriva trafik under fullständig näringsfrihet.
Herr talman! Det är kanske så, Olle Grahn, att ni vill ha en trafiksäker miljö, men det är bara det att ni inte har gjort klart för er konsekvenserna i detta avseende när ni vill avskaffa yrkestrafikregleringen. Yrkestrafikregleringen har ju kommit till — lyssna nu noga, Olle Grahn — för att vi skall få ut kunniga, ansvarsfulla förare på vägarna och därmed bidra till en trafiksäkrare miljö. Men skall man släppa det helt fritt? Egentligen skulle det då också bara erfordras ett körkort. Men då släpper vi ut förare på vägarna som inte klarar situationen, och samtidigt får vi då en ökad olycksfallsrisk. Det är bl.a. mot denna bakgrund vi i övriga partier i trafikutskottet har motsatt oss de här kraven. Till sist, Olle Grahn, vill jag uttrycka den förhoppningen att det är sista gången som vi i trafikutskottet får se både sådana här motioner och sådana här reservationer från folkpartiet. Jag tror att vi gemensamt är överens om att målsättningen skall vara en samhällsekonomiskt riktig trafik och en god trafikmiljö ute på våra vägar.

Herr talman! Låt mig med en gång säga till Olle Grahn att vi från moderata samlingspartiets sida helt står bakom den gemensamma borgerliga reservation som finns knuten till konstitutionsutskottets betänkande och som Olle Grahn citerade. För oss som trafikpolitiker gäller, att när den ideologiska kartan inte stämmer med verkligheten får vi försöka följa verkligheten. Våra visioner skall ju helst förverkligas, och är det inte helt och hållet möjligt så skall de i varje fall inte förvandlas till enbart illusioner. När vi behandlade detta i trafikutskottet var folkpartiets företrädare de som ivrigast sökte samförstånd för ett gemensamt betänkande med den socialdemokratiska sidan.

Det är viktigt att få socialdemokraterna att gå med på detta, för just nu prövar man i kommunikationsdepartementet det förslag som riksrevisionsverket har gett om liberalisering av yrkestrafiklagstiftningen. Om man vill söka sig fram på realpolitikens område är det viktigt att så mycket som möjligt få sina intressen tillgodosedda. Vi i moderata samlingspartiet står bakom 1979 års trafikpolitiska beslut, då alla partier i riksdagen skrev under målsättningen att ge landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning. Det betyder inte att alla delar skall ha lika hög service, men alla skall åtminstone ha en tillfredsställande trafikförsörjning. Detta skall ha positiva effekter på arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och miljöpolitik. För att uppnå det målet är det då nödvändigt att se till att vissa förutsättningar finns. Yrkestrafiklagstiftningen har vi från moderat sida i åratal kritiserat. Vi har krävt dess förenklande, dess avbyråkratisering och en allmän liberalisering. Vi har envist, långt innan de nuvarande representanterna från folkpartiet i trafikutskottet kom dit, krävt större utrymme för konkurrens, mer avbyråkratisering och mer liberalisering. Vi tycker inte att yrkestrafiklagstiftningen, som den tillämpas i dag, är förebildlig, någonting att sträva efter att behålla. Yrkestrafiklagstiftningen sysslar inte bara, som Olle Grahn sade, med trafikpolitiken, utan den sysslar också med näringspolitik och skattepolitik, och vi tycker att de båda sistnämnda sektorerna inte har det ringaste i yrkestrafiklagstiftningen att göra. Vi är alltså från moderata samlingspartiets sida gärna med på så mycket avreglering av yrkestrafiklagstiftningen att endast de trafikpolitiska, säkerhetsmässiga elementen står kvar. För att använda en liknelse: Om det finns 100 sidor yrkestrafiklagstiftning, är vi med på att stryka de 95. Jag lämnar därmed yrkestrafiklagstiftningen. Jag hoppas att vad jag nu sagt har tillfredsställt Olle Grahn i någon mån. Jag går då över på taxinäringen, som är en del av yrkestrafiken. Som vi alla är överens om -— eller rättare sagt har varit överens om — är den en del av kollektivtrafiken och därför också underkastad målsättningen i 1979 års trafikpolitiska beslut. Vad finns det i taxiförordningen? Man har lämplighetsprövning, behovsprövning, kommenderingsplan, tvång att tillhöra en beställningscentral och en taxekonstruktion som transportrådet bestämmer över. Här har vi från moderat sida krävt att man skall få ett ökat inslag av konkurrens för taxinäringen, så att dess typ av skråvälde alltmer försvinner. Vi har alltså sagt att vi vill — och på den punkten gav Olle Östrand ett halvt medgivande — ha möjligheter att i större tätorter ha mer än en beställningscentral, så att det alltså kan uppstå konkurrens mellan olika grupper av taxiföretagare. Man kan inte bara öka konkurrensen utan att ge möjligheter till merförtjänster inom näringen. Därför är vi negativa till den toppstyrning av taxekonstruktionen som finns. Vi vill ha större möjligheter för taxiföretagen att variera sina taxor — det finns ju lågtrafiktider, högtryckstider, nätter osv. Också på denna punkt begär vi en uppmjukning. Men det som vi tycker är allra viktigast i taxinäringen är att man har en lämplighetsprövning. Allmänhetens intressen går före alla andras i det här fallet, och om allmänhetens säkerhet och trygghet inte skall ifrågasättas eller tummas på, då måste vi, Olle Grahn, ha någon form av lämplighetsprövning. Men ni i folkpartiet satte oss moderater i en svår situation när ni krävde total avveckling av yrkestrafiklagstiftningen och taxiförordningen. Det går inte i dag att säga: Vi skall eventuellt byta ut den mot något annat. Trafikpolitik är teknisk politik — man måste precisera sig. Det står i era motioner och i era reservationer att det skall ske en avveckling, låt vara under en övergångstid. Nu frågar jag i stället Olle Grahn: Är ni inom folkpartiet villiga att i en framtida variant av nuvarande yrkestrafiklagstiftning, evad gäller både tung trafik och taxitrafik, ha kvar någon form av lämplighetsprövning som därmed ger trygghet och säkerhet åt allmänheten, både godsköpare och passagerare? Är ni villiga att gå med på att göra priserna fria i sådan utsträckning som vi har sagt? Eller skall priserna vara helt fria, enligt er motion — för det är ju vad en total avveckling betyder — så att vi när vi köper taxi i fortsättningen måste börja med en förhandling med taxiföraren om priset för den sträcka som han skall köra? Eller är ni med på den moderata positionen att vi skall ha en vidsträckt variationsmöjlighet i taxekonstruktionen? Är ni med på att öka konkurrensen inom taxinäringen? Ökad konkurrens betyder nya incitament för att skapa kundkrets och inkomstunderlag genom fler beställningscentraler. Eller skall vi, som ni säger, helt och hållet avskaffa den tekniska förbättring som beställningscentralerna faktiskt innebär för en bransch som utnyttjar sin produktionskapacitet till bara litet över hälften? En taxibil kör i dag oftast inte mer än 30-35 minuter av varje timme med passagerare. Resten är tomkörning eller stillastående. Beställningscentralerna är ett av de tekniska medel som har tillkommit för att i detta avseende hjälpa taxinäringen. Herr talman! Jag har tyvärr överskridit den anmälda taletiden, men det berodde på den omfattande diskussion som här uppstod. Innan jag avslutar mitt anförande vill jag säga några ord om tvånget att tillhöra beställningscentraler. Vi har från moderat sida, med hjälp av centern, i högsta grad medverkat till att generösa dispensmöjligheter skall ges åt de taxiföretag, särskilt glesbygdstaxi, som på grund av stora avstånd till tätorten inte kan vara med i en beställningscentral. Denna generösa dispensmöjlighet står vi fortfarande fast vid. Jag förmodar att även centerpartiet gör det. Jag ber Olle Grahn svara på de frågor som jag nu har ställt.

Herr talman! Moderaterna, nu genom Rolf Clarkson, gör sig skyldiga till samma misstolkning som utskottets företrädare gav uttryck för tidigare i debatten. När vi yrkade att nuvarande reglering skall avskaffas trodde vi att vi själva var mest kapabla att uttolka vad vi avser med vårt yrkande. Jag har i debatten klargjort för kammaren att det på intet sätt innebär att vi gör avkall på trafiksäkerheten, som är ett viktigt inslag i trafiken i Sverige. Trafiksäkerheten måste naturligtvis gälla fordon och förare också inom yrkestrafiken. Det är det absolut primära. Jag hoppas att vi kan vara överens om att också vi har ställt oss bakom detta. Det behöver inte råda några missuppfattningar på denna punkt. Både i motioner till riksdagen tidigare år och vid behandlingen i utskottet har vi klart preciserat vilka åtgärder som är nödvändiga för att i samstämmighet med branschen — jag vill betona det — finna lämpliga övergångsregler som garanterar en verklig näringsfrihet. Och vi är tydligen överens, Rolf Clarkson, om att vi i dessa frågor måste söka nå samstämmighet med branschens företrädare. Det är klart att en sådan övergång innebär att det även i fortsättningen kommer att krävas yrkeskunnande. Det kommer, precis som i dag, att krävas lämpliga fordon. Det kommer också att krävas en ansvarskännande yrkeskår, vilket jag anser att vi har. Därom må vi kunna vara överens.

Herr talman! För mig som moderat är problemet med folkpartireservationerna att det står skrivet en sak — och sedan säger företrädaren en annan sak. Det står skrivet i reservationen att man syftar principiellt till en total näringsfrihet även för detta område. Det förstår jag. Det var det jag kallade för visionen. Men nu säger Olle Grahn att han förbehåller sig rätten att själv uttolka vad folkpartiet har skrivit, och han har tydligen menat att det här måste kunna finnas någon form av reglering. Men då är vi ju överens. Jag sade att här finns 5 96 kvar av de 100 sidorna om yrkestrafikreglering. Det behövs en lämplighetsprövning. Det gäller inte bara trafiksäkerhet, det är allmänhetens trygghet det är fråga om.

Det är det första skälet. Kan vi inte komma överens på den punkten, utan folkpartiet vidhåller sitt krav på total näringsfrihet, som det står i reservationen och som det står i motionen, skiljer vi oss alltså bara i det stycket. Då fortsätter vi att tillämpa de små stegens liberalisering, som vi moderater i dag har förespråkat här.
Herr talman! Jag är litet osäker på om det över huvud taget är lönt att återigen upprepa vad vi har sagt i motionen, för det är helt klart att vi slår vakt om trafiksäkerheten. Det har jag gång på gång nu i kammaren talat om för kammarens ledamöter. Jag hoppas att även Rolf Clarkson har uppfattat det. Men jag skall gärna citera vad vi skriver i reservation nr 2, som ju handlar om taxitrafiken: ”Genom konkurrens ges möjlighet till bättre och effektivare trafik, vilket även kommer utövande taxiförare till godo genom lönsamhet i företaget. Nuvarande ordning konserverar verksamheten och gör det svårt att införa nyheter för att kunna rationalisera och pressa priserna. Avvecklingen av regleringen bör ske successivt på ett sådant sätt att marknaden får förutsättningar att anpassa sig till att i huvudsak samma förhållanden kommer att råda inom taxinäringen som inom andra bran > Herr talman! Är det inte tillräckligt klart besked om var folkpartiet står?

Herr talman! När man svarar på frågor, väl preciserade, är alla andra svar än ja och nej av ondo. Olle Grahn har bara talat om trafiksäkerhet. Han svarar inte på min fråga om han är med om en framtida reglering som tillser att trafiksäkerheten och tryggheten för allmänheten säkras. Det är en fråga. Anledningen till att vi moderater inte har kunnat gå med på folkpartireservationen är det explicita kravet på en total avreglering av yrkestrafiken i landet. Det som har hindrat oss från att gå med på detta är just de mänskliga aspekterna, omsorgen om att allmänheten skall kunna känna trygghet och säkerhet när den utnyttjar kollektiva trafikmedel av detta slag. Detta är vårt problem. Jag tillåter mig hoppas på att vi till nästa år, efter mera fördjupande diskussioner, skall kunna komma fram till en gemensam ståndpunkt.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 2 behandlas frågan om skyldigheten för taxiägarna att tillhöra en gemensam beställningscentral. Vad frågan ytterst gäller är den enskildes rätt att inom ramen för nödvändig yrkeskompetens och de krav yrkesetiken ställer fritt och frivilligt få utöva sitt yrke. Det borde inte vara svårt för Sveriges riksdag att ta ansvar för att denna rätt respekteras. När riksdagen för några år sedan beslutade om skyldigheten för taxiägarna att ingå i en gemensam beställningscentral så togs beslutet självfallet i den förvissningen att detta skulle vara till gagn för taxinäringen och dess avnämare. Nu har erfarenheterna och verkligheten visat på betydande brister i detta avseende inte minst när det gäller den enskildes rättigheter och frihet. Då måste det vara en självklarhet att riksdagen är beredd att ändra på sitt beslut. Så prestigefyllda får vi bara inte vara, att vi inte kan erkänna ett begånget misstag och rätta till en felaktighet. Tyvärr tvingas jag konstatera att ledamöterna i trafikutskottet inte varit beredda att vidta en sådan åtgärd. Det skulle aldrig falla mig in att ifrågasätta deras uppfattning som hävdar att beställningscentralerna är viktiga och värdefulla och till nytta för näringen. Vill taxiägarna gå samman i en beställningscentral så skall de naturligtvis kunna göra det. Men detta kan rimligen inte förutsätta att alla skall tvingas dit mot sin vilja, att den enskilde taxiägaren inte fritt skall få utöva sitt yrke, att han skall berövas sitt tillstånd, om han inte ansluter sig. Anslutningen måste bygga på frivillighet, inte tvång. Och om nu beställningscentralen har alla de fördelar som dess tillskyndare hävdar så ligger det ju i taxiägarens eget intresse att ansluta sig av ren självbevarelsedrift. Han själv torde vara bäst skickad att avgöra detta. Låt honom då ha rätt att göra det! Det är framför allt i glesbygden som tvånget med den gemensamma beställningscentralen skapat oro och bekymmer. Detta gäller verkligen inte bara taxiägaren och hans familj, som känner sin försörjning hotad och som är oroliga för att vad de gemensamt skapat för att trygga sin tillvaro skall raseras, utan också i högsta grad de människor som ofta nog är i behov av taxis service och tjänster och som känner en trygghet i att ha sin egen taxistation. De många utsagorna från enskilda människor i detta ärende vittnar med all tydlighet om att det är av största värde och betydelse i all synnerhet för den gamla människan, den sjuke och den handikappade att ha tillgång till ”sin” taxi med vad detta innebär av personlig kännedom hos taxiföraren om var de bor och om deras behov av hjälp och tjänster. Vilken anledning har vi att förmena dem rätten till denna trygghet? Rimligen ingen! Herr talman! I utskottsbetänkandet avvisas möjligheten till frivillighet när det gäller anslutning till en beställningscentral, och illavarslande nog uttalar utskottet att en ofrånkomlig följd av anslutningsskyldigheten är att taxitillstånd kan vägras eller återkallas, om inte undantag från skyldigheten medges. Det är beklagligt att utskottet gör ett sådant uttalande som av många enskilda taxiägare måste uppfattas som ett mycket allvarligt hot när det gäller deras yrkesutövning. För dem är det svårt att inse vad dylika hotelser har i ett rättssamhälle att göra. Så mycket större anledning finns det då emellertid att ta fasta på vad utskottet har att säga om undantag från denna skyldighet att tillhöra en gemensam beställningscentral.

Det är synnerligen viktigt att man på samtliga länsstyrelser blir fullt på det klara med den verkliga innebörden av dessa riktlinjer. I utskottsbetänkandet anges också att det inom kommunikationsdepartementet pågår en översyn av yrkestrafiklagstiftningen med inriktning på bl.a. vissa taxifrågor. Denna översyn omfattar rimligen också beställningscentralerna. Det måste därför vara en fullkomlig självklarhet att några tvångsåtgärder inte vidtas från länsstyrelsernas sida innan denna översyn är färdigställd. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till det särskilda yrkande i